Fru talman! Jag valde förra gången att inte kommentera det som Eva Zetterberg sade sist, eftersom jag inte förstod det. Men Eva Zetterberg kommer säkert i sitt nästa inlägg att upplysa mig om vad det är för brott som socialutskottet har ägnat sig åt på den punkten. Jag är beredd att tro Eva Zetterberg när hon säger att hon inte vill svartmåla förslaget, inte minst med tanke på de många givande diskussioner hon och jag har fört i en annan parlamentarisk församling i den här staden. Däremot har jag litet svårt att förstå att hon, med den positiva syn hon säger sig ha på värdet av en ökad kontinuitet, kan komma fram till något så negativt som att yrka bifall till det dussintal socialdemokratiska reservationer som har fogats till utskottsbetänkandet. Möjligen är det ett resultat av att Vänsterpartiets motion med anledning av husläkarförslaget var synnerligen rudimentär och mynnade ut i ett yrkande om avslag på en proposition som bl.a. innebar en förstärkning av distrikssköterskornas ställning. Det kanske var lättare att ställa sig bakom de socialdemokratiska reservationerna, men jag tycker att det är som att komma ur askan i elden. Helsingborg har jag besökt, dock inte lika nyligen som riksdagen och utskottet. Jag var där förra hösten. Jag har tagit del av rapporten från den första tidens försöksverksamhet och tycker att den pekar mot goda resultat av flera slag. Eva Zetterberg och flera av kritikerna har sagt sig vara oroliga för att vi på något sätt skulle bryta med den nuvarande svenska primärvården eller rasera den. Jag har aldrig förstått logiken i det. I förslaget sägs att man får rätt att välja en husläkare och att de läkare som vill etablera sig och som uppfyller villkoren om utbildning etc. har rätt att pröva sina möjligheter att få patienter anslutna. Precis som nu kommer det att bli sjukvårdshuvudmännens sak att avgöra hur man organiserar verksamheten för egen del. Att detta skulle leda till en fullständig katastrof för primärvården har hittills ingen lyckats bevisa, och jag skulle bli synnerligen förvånad om någon lyckades göra det i kammaren i dag. Det måste alltså finnas en tanke hos Eva Zetterberg och de andra kritikerna om att människor, så fort de får välja, kommer att välja bort den nuvarande primärvården. Jag har väldigt svårt att se det så. Där det fungerar väl är det nog ingen som väljer bort den, och där det till äventyrs fungerar mindre väl kanske några gör det. I konkurrensen kommer säkert alla på bägge sidor att anstränga sig för att bli bättre, så att vi totalt sett får en bättre primärvård än vad vi har i dag.
Fru talman! Jag hinner bara kommentera några av de saker statsrådet tar upp. Vad gäller distriktssköterskorna har det uttalats att det finns frågor som måste ses över och att det finns ytterligare delar av deras organisation som inte är avklarade när man i dag fattar beslut om husläkarsystemet. Detta har behandlats i socialutskottets betänkande, men det finns frågor som inte är lösta i och med att denna proposition läggs fram, som Ulla Orring tidigare var inne på. När det gäller frågan om pengarna, Bo Könberg, hävdade regeringen när den först gick ut med propositionen att finessen var att det inte skulle kosta mera, utan finansieras inom ramen. Men när förslaget nu behandlas i riksdagen visar det sig att det ändå innebär en kostnadsökning. Det var detta som jag undrade hur Bo Könberg såg på.
Fru talman! Jag för gärna en dialog med Eva Zetterberg också om detta, men jag förstår fortfarande inte vad hon syftar på. Om regeringsförslaget bifalls innebär det att ett engångsbidrag om 200 miljoner kronor per år skall utbetalas under tre års tid. Något liknande gjorde vi när vi sjösatte vårdgarantin för operationer. Staten satsade en halv miljard kronor under ett år och talade från början om att det var den perioden som gällde. Nu föreslår vi 600 miljoner kronor under en treårsperiod för att få i gång det här systemet, som jag för min del är övertygad om är både bättre för medborgarna och på sikt billigare än om vi inte genomför det. Socialutskottet har, såvitt jag vet, inte föreslagit några ytterligare pengar till den delen. Som sjukvårdsminister har jag förstås inte så mycket emot om riksdagen vill anslå mer pengar till sjukvård, inte minst till primärvården. Samtidigt har jag, som medlem av en regering som med all rätt är mycket bekymrad över budgetunderskottet, anledning att fundera över om det vore klokt att anslå mer pengar i ett läge där vi har det mycket svårt. Som sagt var, har jag inte kunnat se var detta tilläggsanslag på 200 miljoner finns. Om det finns vore det bra om Eva Zetterberg letade fram det, så att vi kan ha med det i den fortsatta debatten.

Fru talman! Statsrådet Könberg och jag har haft tillfälle att ett antal gånger diskutera frågan om husläkare. Jag beklagar att Socialdemokraterna och regeringen inte kunde komma överens. Vi var framme vid den kompromiss som samtliga politiska partier -- från vänster till höger -- har varit överens om i Landstingsförbundet, men det gick tyvärr inte att enas om den, och jag beklagar detta. Riksdagen möter nu en husläkarproposition som inte är bra. Socialutskottet har behandlat den. Där överlät Folkpartiet till Moderaterna att med Ny demokrati förhandla fram ett sämre förslag än det onkologer bli husläkare -- hur det skall gå till och vad som är finessen med det måste väl övergå t.o.m. sjukvårdsministerns förstånd. Det har redan uppstått stora frågetecken kring åtgärdstaxan. Skall den gälla också allmänmedicinska läkare? Jag utgår från att den måste göra det. Den kan väl inte bara gälla specialisterna. -- Jag kan alltså inte se att kompromissen har gjort förslaget bättre -- tvärtom! Jag måste tyvärr konstatera, Bo Könberg, att det här är en 15--20 år gammal idé. Den passade då men tyvärr inte i dagens verklighet. Till råga på allt skall det bli ett obligatorium för hela Sverige. Frivilligheten och den kommunala självstyrelsen litar man tydligen inte på. Här gäller det att gå i takt och tänka i takt -- samtidigt och lika över hela landet, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Sammanfattningsvis noterar jag två saker som jag tycker måste vara besvärande för Folkpartiet i regeringen. För det första: Man överlät till Moderaterna att tillsammans med Ny demokrati förhandla fram den här kompromissen. Folkpartiet och dess ledning har ju på olika sätt klart demonstrerat att partiet inte vill vara beroende av Ny demokrati. Här blev man det plötsligt i väldigt hög grad i en av För det andra: Jag har hört flera folkpartister -- Leijonborg och Westerberg t.ex. -- predika mångfaldens evangelium och pläderade mot enfald från kammarens talarstol när de var i opposition. Här får vi nu som jag ser det uppleva det omvända förhållandet: Vi möter ett förslag som står för enfald och inte öppnar för mångfald. Man drar in på den valfrihet som medborgarna i dag har när det gäller sjukvården. I omkring 17 landsting finns -- det har sagts tidigare här i dag -- olika modeller för att välja egen läkare. Därtill kommer att vi också har organiserat vårdlag i samverkan -- mödravård, barnahälsovård. Det finns vidare öppen psykiatri, och vi har folkhälsoarbetet. Det innebär en helhetssyn på primärvården och en kontinuitet som alla politiska partier i Landstingsförbundet står bakom. Det går alltså att åstadkomma partipolitisk enighet kring den viktiga frågan om kontinuitet patientläkare. Men det räckte tydligen inte för regeringen -- här är det en ideologi som skall gälla; här är det kartan och inte terrängen som gäller. Då är man beredd att köra över en partipolitiskt enig opinion som finns i Landstingsförbundet, och man är beredd att köra över myndigheter och organisationer. Som jag uppfattade det när vi hade utfrågning i socialutskottet var nästan hela Sjukvårdssverige kritiskt till det här och kunde inte förstå det. De brev man får ute ifrån fältet är ungefär som det som kom från vårdcentralen i Båstad, där personalen sade: Nuvarande distriktsläkarorganisation med vårdcentraler fungerar i dag utomordenligt bra. Varför rasera den? Vi protesterar därför mot det förslag till förändringar inför husläkarreformen som framlagts. Det ger inget helhetsperspektiv och inget områdesansvar, och kostnaderna ökar, säger man. En centerpartist som är verksam i området och ordförande i distriktsnämnden i Ängelholm, har skrivit ett öppet brev där hon säger: Låt oss själva få bestämma hur vi vill ha det med vår primärvård. Vi behöver inga husläkare. Vi behöver väl fungerande team i primärvården. Slå inte sönder något som fungerar mycket bra. Ungefär så här låter reaktionerna ute på fältet. Men enfalden består inte enbart i utmaningen av sjukvårdsopinionen landet runt. Enfalden omfattar också husläkarförslaget i sak och den människosyn som det representerar. Jag skall något komma in på hur jag ser på det. Här ger regeringen och därmed riksdagen nationellt lagstöd åt en grundtrygghet som alla i landet får och som gäller ett åtagande att få gå till en husläkare. Det stadgas i 9 §. Men mödravård, barnhälsovård, hemsjukvård, rehabilitering, dvs. all annan primärvård, får om riksdagen nu antar förslaget inget nationellt lagstöd, utan det blir frivilligt; det är upp till varje landsting att förhandla fram att denna verksamhet förverkligas. Här tycker jag att husläkaridéns gammalmodighet avslöjas, Bo Könberg. Här ger man nationellt stöd åt en insats i sjukvården, medan all annan verksamhet lämnas därhän -- det blir frivilligt för landstingen att ordna detta. Detsamma gäller befolknings och områdesansvaret, som inte heller får något lagstöd. Vi fick en föredragning av ett antal ledamöter som hade varit på besök i England. En hälsning skickades med därifrån, nämligen: Överge inte befolknings och planeringsansvaret! Övergå inte till en efterfrågestyrd vård! Det var hälsningen. Det är det vi gör här nu. Och dessutom släpper man via den fria etableringen kostnadskontrollen. Det blir som jag ser det en dyrare form än det alternativ som Socialdemokraterna står för, nämligen frivillig listning för dem som så vill -- därmed skulle man klara samma sak. Men jag har förstått att regeringens utgångspunkt är ideologisk -- det stora problem som ideologerna inom regeringen ser är att vi har ett s.k. sjukvårdsmonopol. Man anser att det är det som är felet, och då leds tanken till näringspolitik, och det är i den ekonomisk-näringspolitiska världen som regeringens husläkarorganisation har hamnat. Men -- märk väl! -- det blir näringsfrihet bara för en yrkesgrupp, för läkarna. De andra yrkeskategorierna, som gör lika viktiga insatser, begåvas inte med en särskild lag om näringsfrihet! Det skvallrar, tycker jag, om den människosyn som ligger bakom de här texterna och lagparagraferna. Vilka krafter släpper man fram när man lyfter fram ekonomin på det här sättet? En antydan kan vi få när vi ser på konsekvenserna i Stockholms läns landsting. Här har det moderatledda landstinget beslutat om en husläkarreform -- jag vet inte om den skall vara i gång den 1 januari 1994 eller den 1 Går de inte dit skall de gå till landstingets vårdbolag. Här sägs ingenting om de andra delarna av primärvården. När det här blev känt av människorna i ett område här i Stockholm protesterade de och sade: Men vi vill ju ha mödravård och barnhälsovård. Om jag är korrekt informerad fattade landstinget då ett nytt beslut, där man sade att det får finnas mödra och barnhälsovård, om befolkningen i området så önskar. Man häpnar när man hör på vilket sätt frågorna hanteras här i Stockholm! Jag har arbetat i Psykiatriutredningen i ett par år. Vi tycker att vi hyggligt har ringat in de brister och revor i välfärden som finns för en mycket gömd och glömd grupp människor. Vi tror att det psykiska lidandet kan minskas om man bygger ut en social dimension och ger människor anpassad sysselsättning, anpassat boende och bättre öppen vård inom psykiatrin. Detta är ju miltals ifrån det som Lédel talar om, nämligen att man skall ta in anbud och på försök ha privat psykiatrisk vård. Frågan är om Bo Könberg skall skriva en proposition som bygger på Psykiatriutredningens förslag eller på Lédels nyliberala yra här i Stockholm. Nu sprids alltså oron bland personalen i Stockholms läns landsting -- av förståeliga skäl. Det har uppstått en diskussion. Distriktssköterskorna säger: Vi vill bilda en egen organisation för övrig primärvård, eftersom vi blir ställda åt sidan. Då blir distriktsläkarna arga och säger till distriktssköterskorna: Ni är egoistiska. Ni skall ju vara tillsammans med oss. Så är nu diskussionen i full gång. Krafter släpps loss, som man i förväg inte riktigt har tänkt sig. Vad funderar folksjälen mer över? Expressen att de pengar som de privata husläkarna nu får skall täcka undersökningar, typ röntgen och bakterieodling. Detta bekostas i dag av sjukhusen med allmänna medel. Då frågar man sig om de kommer att ta alla prover. Kommer de att ta alla röntgenbilder? Det är en mycket skör tråd som det här förslaget vilar på. Ajabaja, den dag som det kommer ut att man av ekonomiska skäl gör missar när det gäller diagnostik och inte klarar av att hålla kvaliteten. Kulturskribenten skriver vidare: En snabbräkning ger då följande utslag à la Bo Söderstens terminologi: Lättbehandlade patienter, oftast yngre, lika med närande människor. Svårbehandlade och sjuka patienter, oftast äldre, lika med tärande människor. Man är alltså rädd för att det blir för mycket av det ekonomiska synsättet i sådana här viktiga frågor. Det här visar hur husläkarreformen egentligen berör grundtankarna i den generella välfärdspolitiken, som ju innehåller både solidariska överväganden och etiska principer. Det här djupliggande perspektivet kanske vi glömmer bort. En dansk filosofiprofessor som heter Ulf J. Jensen har i sin bok Moral och människosyn i vården fångat den här idésynen i välfärdspolitiken. Han skiljer nämligen mellan social solidaritet och social förståelse. Social förståelse menar han är att hjälpa människor när de har hamnat i nöd och lidande. Social solidaritet menar han är att förebygga och förändra de mekanismer i samhället som i onödan leder till lidande och sjukdom. Det är precis den djupa princip som Bengt Westerberg så fint stod och talade för här i riksdagen för en tid sedan, när vi antog LSS reformen, som gäller de funktionshindrade. Det handlar om det här djupare synsättet, dvs. att inte bara låta folk ramla ner, utan göra ändringar i omvärlden och därmed få bättre möjligheter till utveckling. Detta förde man in för den här gruppen människor. Men det drar man, som jag ser det, nu undan, eftersom befolknings och områdesansvaret inte finns med. Husläkarförslaget är i det här djupare förhållningssättet till människors samhälle litet illavarslande. Jag frågar mig: Var finns den analys som visar att bristerna i dagens primärvård är så stora och svåra att den här systemförändringen behöver genomföras? Var finns dokumentationen över att hela svenska folket längtar efter den här reformen, som Ulla Orring tror? Jag tror inte alls att Ulla Orring tolkar folksjälen. Möjligtvis har hon läst in valhandboken, men det är en viss skillnad mellan Folkpartiets valhandbok och det som människosjälen står för. Jag vill ta upp en fråga med Bo Könberg. Den har en demokratisk dimension. Den här reformen togs fram från en departementspromemoria, utan parlamentarisk medverkan. Är en förändring på väg inom regeringen? Skall vi få uppleva att ett antal viktiga reformer genomförs utan någon parlamentarisk medverkan? Skall den sakliga analys som vi är vana vid i svensk parlamentarism inte få plats? Jag ställer dessa frågor eftersom en mycket stor principfråga för hälso och sjukvården nu signaleras, nämligen hur man skall gå vidare med etableringen av läkare. Detta utreds tydligen internt i en departementspromemoria. För en tid sedan gick Börje Hörnlund ut och sade att den framtida regionalpolitiken inte skulle formas genom parlamentarisk medverkan, utan det skulle finnas några råd som han plockar ihop. Kan det vara meningen att vi skall få djupa motsättningar både i sakfrågor och i de här demokratiska formfrågorna? Nog märks det i sjukvårdspolitiken att vi har en regering som består av fyra politiska partier som har olika uppfattningar om stort och smått i hälsooch sjukvården. Jag moraliserar inte. Jag bara konstaterar detta. Regeringen har svårt att driva en sammanhållen sjukvårdspolitik. I dag skall vi ta ställning till husläkarpropositionen. Samtidigt är en utredning på gång om hälso och sjukvården år 2000. I den finns parlamentariker med. Jag tackar för det. Där utreds olika modeller för finansiering och organisation. Det finns en prioriteringsutredning, och Psykiatriutredningen skall beredas. Socialstyrelsen kikar på chefsläkarorganisationen etc. Var finns sammanhållningen? Jag har tidigare frågat Bo Könberg varför man drog ut husläkeriet, varför det inte fick finnas med i den samlade bilden och helheten. Jag ser det också som att det kommer att bli styrande för den kommande Sjukvårdsutredningen om riksdagen nu tar ställning till husläkarpropositionen. Genom att man bestämmer att Landstinget skall vara finansiär kan man knappast säga att det skall vara rent bord när Sjukvårdsutredningen ser på finansieringen och organisationen. Den ståndpunkten kommer Socialdemokraterna att inta. Det har ställts frågor om hur Socialdemokraterna kommer att göra med den här reformen om vi skulle komma till makten. Det är klart att Socialdemokraterna inte kan riva upp alla beslut. Det går inte. Däremot har vi sagt att det kan bli nödvändigt att rätta till systemförändringar, att göra korrigeringar i de system som vi inte anser är bra. Om det finns områden där vi tycker att regeringen har tappat sin verklighetskompass, kan Socialdemokraterna behöva hjälpa de borgerliga att återupptäcka det självklara här i livet. Nog har en del självklarheter inte fått komma med när det gäller husläkarreformen. Det får då bli en prövning vid ett eventuellt maktskifte hur sådana korrigeringar skall göras i framtiden. Med detta, fru talman, står jag självfallet bakom samtliga s-reservationer, men yrkar bifall till reservationerna nr 1, 2, 7, 8 och 10.
Fru talman! Med den egendomliga debattordning som råder -- jag har blivit placerad på nionde plats -- får jag tydligen inte delta. Jag får bara rätta till fel, och det skall jag göra. Vi har förhandlat både med representanter för

Fru talman! Det var ett omfattande anförande som Bo Holmberg höll. Det innehöll många olika saker. Jag skall försöka kommentera några av dem, som det finns särskild anledning att ta upp. Jag börjar med den fråga som rörde regeringens svårighet att driva en sammanhållen sjukvårdspolitik. Den tycktes basera sig på kritiken att vi ägnar oss åt ett intensivt reformarbete på sjukvårdsområdet. Det är ingenting som regeringen skäms över. Det är någonting som regeringen är stolt över. Vi är stolta över att vi har varit med om att se till att vi i fjol fick en drastisk minskning av sjukvårds och operationsköerna. Vi är stolta över den proposition om husläkare som vi nu lägger fram, och vi är glada över att vi på en mängd områden -- varav Bo Holmberg har räknat upp några -- håller på att ta fram material, ofta i parlamentariska former, för att få bättre underlag för den framtida sjukvårdspolitiken på 2000-talet. Det gläder mig också för primärvårdens och svenska folkets skull att Bo Holmberg nu är avsevärt mera dämpad än han framstått i massmedierna under den senaste tiden när det gäller detta med att eventuellt riva upp det beslut senare i dag som måhända innebär ett bifall till regeringsförslaget. Jag är inte förvånad, herr talman, att så är fallet, eftersom det nog inte hade varit så bra för Socialdemokraterna att gå till val på frågan om ett avskaffande av medborgarnas möjlighet till en egen läkare. Politiskt skulle jag dock inte ha det minsta emot att detta var en valplattform för Socialdemokraterna i 1994 års val. Men med tanke på behovet av arbetsro inom primärvården tycker jag att det är bra att Bo Holmberg nu dämpar ner det tidigare mullrandet högst betydligt. Bo Holmberg återkommer till det som Socialdemokraterna ofta framför, nämligen att husläkartanken är en 15--20 år gammal idé. Han har fel på den punkten. Idén är mycket äldre än så, och det är inte så konstigt. Idén är ju så självklar i och med att det finns ett stort värde i att ha en personlig kontakt i stället för att gång på gång behöva träffa nya och okända personer. Om Bo Holmberg tycker att idéer automatiskt blir sämre ju äldre de är, får han fortsätta med kritisera förslaget -- som alltså är ännu äldre än som framgick här. Ert huvudangrepp består tydligen också i att partierna i Landstingsförbundet inte skulle vara så nöjda med vårt förslag. Jag vill då peka på att man från Landstingsförbundets sida har önskat en lagreglering på flera av de här punkterna. Såvitt jag förstår kommer Bo Holmbergs förslag och Socialdemokraternas reservationer i dag inte att leda till den lagreglering som efterlysts från flertalet, eller kanske t.o.m. från alla, partier inom
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det finns en majoritet -- från vänster till höger -- i Landstingsförbundet som är för en kompromiss i den här frågan. Också Socialdemokraterna ställer sig bakom en sådan kompromiss. Men detta räcker inte för regeringen. Därför utmanar man nu sjukvårdsopinionen på den punkten. Samtidigt möter man betydande motsättningar från i princip alla personalorganisationer. Den föreslagna husläkarreformen, Bo Könberg, har således en mycket svag ställning opinionsmässigt. Vidare har reformen inte alls den förankring som man önskar att sjukvårdspolitiska reformer skall ha, och det beklagar jag. Jag kritiserar regeringen för att den saknar en sammanhållen sjukvårdspolitik. Det verkar ju vara så, att man överlåter på de olika politiska partierna att spela på var sin planhalva. Centern spelar på sina frågor och Folkpartiet på sina. Men när man skall komma till skott kommer också andra partier in i bilden, och då blir det osammanhängande. Jag har fortfarande svårt att förstå varför regeringen valde att bereda frågan om husläkare vid sidan av den stora hälso och sjukvårdsutredningen. Bo Könberg säger att den här frågan är en mycket stor sjukvårdspolitisk fråga, ja, den största på väldigt många år -- om jag rätt uppfattat det som sagts. Jag skall inte värdera detta. Om nu Bo Könberg tycker så, varför drevs då husläkarfrågan vid sidan av den parlamentariska medverkan, den sakliga beredning som den stora sjukvårdsutredningen skall göra vad gäller organisation och finansiering av sjukvården i övrigt?
Herr talman! Jag blir inte mera klar över vad som skulle vara osammanhängande i regeringens politik efter att ha lyssnat till, om jag får säga så, Bo Holmbergs något osammanhängande redogörelse för vad det osammanhängande skulle bestå i. Möjligen framstår det klarare i nästa omgång. Bo Holmberg ställer en fråga till mig: Varför fick inte den utredning som sysslar med sjukvårdens framtida finansiering också ta ställning till frågan om vi skall ha husläkare i det svenska systemet? Svaret är mycket enkelt. Den utredning som Bo Holmberg åberopar har en utomordentligt stor uppgift. Det handlar framför allt om den övergripande finansieringen och organisationen av svensk sjukvård inför nästa sekel. Det handlar också om de totala ekonomiska behoven inför nästa sekel. Att utredningen dessutom skulle ägna sig åt frågan om hur den första linjens sjukvård skall se ut förstår jag inte riktigt. Tre modeller pekas ut i direktiven för hur den framtida finansieringen skall se ut. Alla tre är fullt förenliga med ett husläkarsystem på denna punkt.
Herr talman! Jag skall inte försöka att med mera pedagogik motivera varför jag tycker att regeringen har en osammanhängande sjukvårdspolitik. I stället skall jag konkret ta upp en annan punkt. Det gäller då bristen att skilja ut sjukvårdsutredningen från husläkarfrågan. Dessa frågor drivs alltså i separata fåror. Primär och sjukhusvården hänger ihop. Bo Könberg pekade på en brist i svensk sjukvård, nämligen den alltför stora sjukhusorganisationen. Jag delar den uppfattningen. Om denna sak skall angripas måste det ske parallellt med att frågan om förhållningssättet tas upp när det gäller organisationen av primärvården. Det gäller alltså att göra satsningar och att utveckla ett samarbete mellan sjukhusvård och primärvård beträffande diagnostik, utbildning osv. På det sättet kan vi få den kvalitativa trygghet i primärvården som hittills saknats. Jag tror inte att Bo Könbergs tidsplan för utvecklingen av husläkarorganisationen kommer att hålla. Personligen tror jag att det i Sverige behövs en krisuppgörelse mellan regering och opposition när det gäller att sammanhållet se till hur en bantning av sjukhusvården kan åstadkommas samtidigt som en satsning på primärvården görs. I fråga om denna viktiga och stora uppgift har man inte, som jag ser saken, hållit ihop det hela politiskt och sakligt. Först utreder man ju sjukhusvårdens finansiering och organisation. Samtidigt kör man fram en husläkarproposition där helhetsgreppet saknas.
Herr talman! Jag vill bara peka på det faktum att de tre modeller som finns i den utredning som Bo Holmberg och jag diskuterar är tänkbara för den framtida finansieringen av sjukvården. För det första handlar det om en reformerad landstingsmodell. För det andra handlar det om att föra över långt större resurser till husläkarna än vad husläkarna eller primärvården kostar. För det tredje handlar det om ett slags obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Det är dessa tre alternativ som under Göran Rohdes ledning Bo Holmberg och andra parlamentariker nu diskuterar. På vilket sätt någon av de här tänkbara modellerna skulle påverkas negativt av ett bra husläkarsystem har jag ännu inte förstått. Jag tror att det blir svårt att förstå om argumenten fortsättningsvis är av samma typ som de argument som hittills framförts i den här diskussionen. Jag delar Bo Holmbergs uppfattning att vi har anledning se över sjukhusorganisationen i vårt land. Men det är huvudsakligen en uppgift för sjukvårdshuvudmännen. Att det skulle vara en nackdel för dem i det sammanhanget att ha en bra primärvård har jag svårt att förstå. Vad vi på riksplanet kan hjälpa till med är framtagningen av olika typer av utredningsmaterial i olika sammanhang. Men att låta alla reformer vänta bara för att man funderar över hur sjukvården skall finansieras i slutet av 90-talet tycker jag vore synd. Precis lika synd hade det varit att avstå från den vårdgaranti som blev en så stor framgång under

Herr talman! Socialutskottets ordförande Bo Holmberg hade vänligheten att nämna mitt namn i sitt anförande. Jag vill returnera den älskvärdheten och säga att jag tror att också socialutskottets ordförande läser partiprogram. När det gäller husläkarpropositionen och allmänhetens önskemål att ha en egen läkare vill jag säga att jag själv har stora erfarenheter i det sammanhanget. Inte minst gäller det då det område som jag representerar och där jag har varit verksam. Vi har fått uppleva läkarstafetter av olika slag. Därigenom har mycket raserats i fråga om de program för den goda hälsovård som vi har velat genomföra. Svensk sjuk och hälsovård är bra, och den blir ännu bättre med ett husläkarsystem. Nog är det märkligt att det i Sverige, ett av de läkartätaste länderna, bara är 15 % av yrkeskåren som är verksam inom primärvården. Primärvården är ju den främsta frontlinjen. Det är där som man kan möta människors önskemål och behov. Samarbetet i utskottet inom den borgerliga gruppen -- för övrigt har vi också haft diskussioner med Ny demokrati -- har resulterat i det förslag som vi lägger fram. I förslaget säger vi att vi vill att den här verksamheten skall genomföras och att det skall vara en varaktig kontakt mellan läkare och patient.
Herr talman! Det kan i och för sig anses vara märkligt att vi inte har kommit längre i Sverige när det gäller utbyggd primärvård. Men såvitt jag förstår är detta en fråga som är partipolitiskt neutral. Skälen till att man inte har kommit fram tillräckligt snabbt är många. Ett mycket viktigt skäl har varit de motsättningar som har funnits inom läkarkåren. Läkarna har ansett att man inom primärvården kvalitativt sett inte skulle kunna åstadkomma särskilt mycket som var bra. Innan jag kom in i rikspolitiken har jag själv deltagit i debatter med det temat, som Läkaresällskapet anordnade. Gränsfejd eller samverkan mellan sjukhusläkare och primärvårdsdoktorer var ett tema som var aktuellt under 70-talet. Man var då inne i en process där man så småningom accepterade en utbyggnad av primärvården. Vi får alla ta till oss av den kritik som kan riktas mot att det hela inte har gått snabbare. Vi i socialutskottet var eniga om att man skulle utöka läkarutbildningen i Umeå. Vi tyckte att det var en mycket bra metod att se till att fördelningen av läkare över hela landet blev mer rättvis. Men Ulla Orring lyckades ju inte övertyga sina partivänner i utbildningsutskottet att ta samma ställning som vi i socialutskottet hade gjort. Därmed är möjligheten att åstadkomma en rättvisare läkarfördelning försatt, och det innebär framför allt fortsatta försämringar för Norrland i förhållande till det övriga landet.
Herr talman! Jag delar Bo Holmbergs uppfattning om en utbyggnad av läkarutbildningen i Umeå. Det skulle ha stor betydelse vid rekrytering av läkare till öppenvården i Norrland. Det var ju flera partier som inte ville gå med på det. Bl.a. var man från Stockholm väldigt rädd att släppa några utbildningsplatser. Men i det fallet kan kanske Bo Holmberg vara med och påverka i framtiden. Arbetet med att införa husläkare är naturligtvis en lång process. Det märkliga är att socialdemokraterna inte kan ställa upp, nu när vi har kommit så här långt. Det beklagar jag. Om det inte blir en stor gemenskap bakom detta förslag, kommer detta att utgöra ett hinder vid verkställandet av det beslut som jag hoppas att vi kommer att fatta. Det har varit en intensiv moteld. Bo Holmberg och jag vet att det är svårt att genomföra förändringar. De flesta människor vill ha det som det alltid har varit. Men om man för framtiden vill utveckla en välfärd och en bra sjukvård, är husläkarsystemet ett steg på vägen.
Herr talman! Ulla Orring vill att jag skall hjälpa till att utöka läkarutbildningen i Umeå. Men Ulla Orring skall inte uppvakta mig. Hon skall i stället uppvakta den egna ''familjen'', eftersom det var den som inte orkade med det hela. Jag var mycket nöjd över att socialutskottet efter besöket i Umeå kunde enas kring en utökning av läkarutbildningen i Umeå. Socialdemokraterna i socialutskottet lyckades att få med sina partivänner i utbildningsutskottet. Om de borgerliga hade agerat på motsvarande sätt, dvs. hade fört socialutskottets stafettpinne vidare, hade det funnits ett riksdagsbeslut i dag om ytterligare 50 utbildningsplatser. Så Ulla Orring, uppvakta inte mig utan satsa resurserna där de gör bättre nytta: Tala med partivännerna i det egna ledet.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Jag tycker att socialutskottets ordförandes syn på hur det omfattande förslaget om husläkare har behandlats i utskottet och kritik mot behandlingen snarare tyder på argumentnöd än på en faktisk beskrivning av behandlingen i utskottet. Jag vill understryka att det har varit en mycket konstruktiv behandling av propositionen utifrån innehållet i propositionen och i de olika motionerna, inkl. motionerna från Ny demokrati. Ny demokratis representant i utskottet Leif Bergdahl har på ett konstruktivt sätt bidragit till den skrivning som finns i socialutskottets betänkande. Det är inget märkvärdigt med detta. Det är ju på så vis som man arbetar i ett utskott. Herr talman! Grunden och motiven för detta förslag är ju att sjukvården skall bli bättre genom en bättre primärvård. Detta är det angelägna i det här sammanhanget. Det innebär inte att vi framför en generell kritik mot den nuvarande sjukvården, men vi anser att med förslagen i propositionen och i betänkandet kan målsättningarna i hälso och sjukvårdslagen bättre uppnås. Vi vill ha en god tillgänglighet, en bättre kontinuitet, en ökad valfrihet och också en förbättrad kvalitet. Ett viktigt motiv för detta förslag är att man skall stärka patientens ställning. Genom detta förslag får alla patienter alla möjligheter att välja sin egen husläkare. Är man inte nöjd med det första valet, kan man byta. I detta ligger faktiskt en total valfrihet. Därför är det ur valfrihetsaspekt så utomordentligt svårt att förstå kritiken från bl.a. socialdemokratiskt håll. I och med detta förslag kan kvaliteten inom sjukvården bli bättre. Sjukvårdskonsumenterna liksom producenterna blir medvetna. Men det innebär inte att dagens konsumenter inom öppenvården inte är medvetna. Med detta förslag uppstår det genom denna valfrihet ett nytt förhållande, en ny relation mellan patienten och läkaren. Vi moderater menar att den förbättrade möjligheten till kontinuitet och personliga kontakter är positiv, sett från kvalitetssynpunkt när det gäller sjukvården som sådan. Varför skall man då lagstifta på detta område? Varför skall det vara likadant i hela landet? Jo, helt enkelt därför att det skall finnas samma rättigheter och samma möjligheter för alla svenskar att kunna välja sin husläkare, vilket också är majoritetens åsikt. Detta skall vara en demokratisk rättighet inom ramen för den sjukvård som skall ges, solidariskt och lika för alla. I detta sammanhang är också den fria etableringsrätten en mycket viktig del av konkurrensneutraliteten mellan producenter. Här finns det också anledning att betona att sjukvårdshuvudmännen skall leva upp till denna konkurrensneutralitet. Man behöver nog inte betvivla sjukvårdshuvudmännens ambition, men statsmakterna bör noga följa utvecklingen på detta område och se till att lagens intentioner verkligen fullföljs på ett riktigt sätt. De socialdemokratiska företrädarna är ganska patetiska i sina resonemang om valfriheten. Om vi historiskt ser tillbaka några år på valfriheten inom hälso och sjukvården, har de borgerliga partierna fått skjuta socialdemokraterna framför sig i den valfrihetsdebatt som har förts i riksdagen, i Landstingsförbundet och ute i de enskilda landstingen. Socialdemokraterna har faktiskt inte mycket att slå sig för bröstet för när det gäller synen på patientens valfrihet. Jag vill understryka att det är en skillnad i synen på valfrihet, om det gäller valfriheten för den enskilde patienten eller om det gäller valfriheten för sjukvårdshuvudmannen. När det gäller valet av valfrihet mellan vem som skall ha tolkningsföreträde menar vi att det faktiskt är patienten som skall ha tolkningsföreträde i det här sammanhanget. Bl.a. därför behövs en lagstiftning just på den här punkten. När det sedan gäller frågan om inskränkningen av sjukvårdshuvudmännens ansvar är socialdemokraternas resonemang också på den punkten ganska förvirrat, måste jag säga. Samtidigt som socialdemokraterna kritiserar den inskränkning som införandet av lagen om husläkare innebär har de själva i sina reservationer ganska långtgående inskränkningar när det gäller huvudmännens rätt att bestämma över hälso och sjukvården. Man kan tolka detta så, att man från socialdemokratiskt håll inte vet på vilket ben man skall stå i det här sammanhanget. Jag vill också understryka och hänvisa till beslutet om vårdgaranti. I vissa sammanhang är det faktiskt nyttigt för enskilda patienter att riksdag och regering fattar övergripande beslut. När vi från Moderata samlingspartiets sida första gången i en partimotion presenterade kravet om en vårdgaranti -- jag tror att det var 1986 eller 1987 -- beroende på de långa köer som då fanns i svensk sjukvård, avvisade den socialdemokratiska majoriteten givetvis våra krav på vårdgaranti. En av de första åtgärderna som den borgerliga regeringen, med statsrådet Könberg som sjukvårdsminister, genomförde var just ett beslut om vårdgaranti. Vi såg vilken omedelbart positiv effekt denna har fått. Med den utgångspunkten måste man dra slutsatsen att det i många fall kan vara hälsosamt för den enskilde patienten att också riksdag och regering tar ett övergripande ansvar, om det är så att det finns brister. Det är egentligen precis samma sak i frågan om husläkare. Det är också intressant att se den socialdemokratiska ambivalensen i synen på husläkarna. Här ställer man sig upp och kritiserar husläkarförslaget som princip, samtidigt som man säger att de enskilda sjukvårdshuvudmännen själva måste få bestämma över sin organisation. Samtidigt vet vi att 17 sjukvårdshuvudmän är på väg att införa husläkarsystem, sådana system som socialdemokraterna här kritiserar därför att de är fel. Det finns egentligen ingen logik i den socialdemokratiska kritiken. Ni har nog, tror jag, snarast fastnat med vänsterbenet i den ideologiska rävsaxen. Ni vet egentligen inte på vilken tuva ni skall ställa ner högerfoten. Det är nog precis på det sättet som statsrådet Könberg tidigare har sagt, att där skon klämmer allra mest är just frågan om etableringsfriheten. Frågan om etableringsfriheten är också en kardinalfråga för den enskilde patientens valfrihet. Socialdemokraterna vet åledes att svenska patienter vill ha valfrihet. Därför skriver man om valfrihet, men man är inte beredd att ge patienterna de instrument som krävs för att patienterna verkligen skall uppnå valfrihet i dessa olika sammanhang. Herr talman! Jag vill också peka på distriktssköterskornas viktiga roll i primärvården. Distriktssköterskornas viktiga roll i primärvården har redan markerats i propositionen, och i utskottsbetänkandet markerar vi detta ytterligare när vi understryker distriktssköterskornas roll. Jag vill gärna också från den här talarstolen understryka den viktiga rollen. Men det finns inget motsatsförhållande i beslutet om husläkare enligt betänkandet och en fungerande verksamhet för distriktssköterskor. Här tror ändå utskottsmajoriteten att sjukvårdshuvudmännen, utifrån de klara uttalanden som har gjorts i proposition och betänkande, på ett konstruktivt och riktigt sätt löser den frågan, så att vi också i framtiden kommer att ha en fungerande distriktssköterskeorganisation. Jag hyser goda förhoppningar på den punkten. Jag kan säga att jag personligen tycker att det skulle vara ganska intressant att ytterligare få belyst en eventuell förändring när det gäller huvudmannaskapet för distriktssköterskorna så till vida att distriktssköterskorna kanske skulle ingå i den kommunala huvudmannaskapsorganisationen när det gäller sjukvården, därför att man arbetar mycket nära den kommunala organisationen. Detta är någonting som får tas upp i samband med utredningen om den framtida hälso och sjukvården i stort. Jag vill också, herr talman, helt hastigt kommentera frågan om åtgärdstaxa och patientavgifter. Jag tror att de beslut som har fattats, t.ex. när det gäller en åtgärdstaxa, innebär att husläkarna faktiskt får en ännu bredare möjlighet att verka inom ramen för den kontinuitet som vi tror är viktig i det är sammanhanget. Herr talman! Jag ser detta också som ett viktigt steg i ledet för en ännu bättre sjukvårdsorganisation för de svenska medborgarna. Detta gäller för alla svenska medborgare. Det är givetvis inte på det sätt som socialutskottets ordförande försökte måla upp, att väldigt många grupper kommer att drabbas av husläkarförslaget. Tvärtom skall förhoppningsvis den enskilde på ett bättre sätt få sina behov tillgodosedda genom att patient och läkare knyts närmare varandra.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

Herr talman! Göte Jonsson talade om logik. Då kan man fråga sig vilken logik som är hans och moderaternas, när man i sitt partiprogram pläderar för att avskaffa landstingen samtidigt som man medverkar till att landstingen skall vara finansiärer i ett husläkarsystem. Jag vill återkomma till frågan om valfrihet. Vad är det för valfrihet när människor skall tvingas att tala om för sjukvårdshuvudmannen att man inte vill bli listad? Vad är det för valfrihet när man inte, som nu, kan få möjlighet att välja litet olika doktorer? Vad är det för valfrihet att bygga upp en byråkrati av det slag som detta komma att medföra? Hur kan det gå ihop att man å ena sidan hävdar att man skall avskaffa byråkrati eller ta bort och rationalisera och att man å andra sidan bygger upp både nya byråkratier och hierarkier? Varför skall inte människor själva kunna få avgöra om de vill lista sig? Varför skall man belasta sjukvården både ekonomiskt och organisatoriskt med nya pålagor?
Herr talman! För det första måste vi hitta ett fungerande system när det gäller relationen mellan valfrihet och finansiering. Det är detta fungerande system som vi försöker att uppnå inom ramen för husläkarförslaget, där vi dels har den fasta ersättningen, dels ersättning utifrån prestation. Detta är en förutsättning. Det finns faktiskt behov av förutsättningar för att kunna skapa valfrihet för patienten. I det här sammanhanget är detta en förutsättning för valfriheten. När sedan grunden för förutsättningen är lagd innebär det att varje patient själv kan välja sin läkare. Om vederbörande däremot inte bryr sig om att göra ett läkarval, blir han eller hon automatiskt listad av sjukvårdshuvudmannen. Om man däremot inte alls vill bli listad har man möjlighet att säga ifrån. På det här sättet skall det fungera. Personligen tycker jag att det egentligen inte är för mycket begärt att, inom ramen för en allmän offentligt finansierad sjukvårdsorganisation, ändå ställa upp vissa kriterier och ställa vissa krav på motprestation för att uppnå en valfrihet. Men vad vill Socialdemokraterna? De vill ju inte ens lägga grunden för valfriheten. De säger först nej till husläkarförslaget, som ger patienten förutsättningar att välja. Sedan säger de nej till den fria etableringsrätten, som ger läkaren förutsättningar att välja i vilken form som han vill driva sin verksamhet. Socialdemokraterna säger ja till sjukvårdshuvudmannens absoluta rätta att själv bestämma. Jag tycker nog att Hans Karlsson skall sätta sig ned och noga begrunda i vilket system som den enskilda patienten har den största valfriheten. Jag är övertygad om att om inte Hans Karlsson kan göra en objektiv bedömning av detta, kommer säkerligen den svenska sjukvårdskonsumenten, den svenska patienten, att kunna göra denna bedömning. Därför är jag ganska trygg när det gäller Moderata samlingspartiets partiprogram på denna punkt.
Herr talman! Det här är väl dagen då Göte Jonsson och Moderaterna blev centralister. Göte Jonsson pläderar här mycket engagerat för denna lag, och han går så långt att han säger att vi måste ha ett visst tvång för att åtstadkomma denna valfrihet. Det är verkligen att göra logiska kullerbyttor. 17 landsting håller på att genomföra någon form av familjeläkarsystem eller husläkarsystem, vad man nu kallar det. Detta vill nu den borgerliga majoriteten i riksdagen förhindra dem att fortsätta med. I stället skall de invänta lagstiftning och direktiv från central nivå. Hur detta kan gå ihop med valfrihet, decentralisering, osv., kan jag inte förstå.
Herr talman! Att vi från moderat sida accepterar central lagstiftning som garanterar den enskilde valfrihet är ingenting nytt. Vi har under väldigt många år faktiskt krävt att vi i hälso och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen skall skriva in patientens, kundens, klientens valfrihet. Detta innebär att vi tvärtom uppnår ett viktigt mål genom att vi i lagen får patientens valfrihet inskriven. Det är ingen kullerbytta, Hans Karlsson, att jag därmed också menar att vi, eftersom vi har en offentligt finansierad sjukvård, får ställa något rimligt krav på motprestation från den som skall ha tillgång till tjänsten. Då tycker jag ändå att det innebär en ganska minimal inskränkning av valfriheten att man får meddela landstinget vilken läkare som man vill ha som husläkare eller att man direkt kontaktar den läkare som man har förtroende för. Det är en ganska minimal inskränkning av valfriheten. Detta är snarare en förutsättning för att valfriheten skall uppnås. Men med den sjukvårdspolitik som Hans Karlsson förespråkar ges inte ens den förutsättningen.

Herr talman! Efter mycket diskuterande under två decennier och flera förslag, står vi nu inför ett beslut om ett husläkarsystem i Sverige. Jag tror att det som blev den tändande gnistan och som gjorde att debatten på nytt blossade upp och banade väg för ett förslag var Läkarförbundets egen skiss över hur ett system kunde se ut. Det har sedermera visat sig att uppslutningen från läkarkåren inte var total, men det är en annan sak. Men ett motiv för denna skiss var att det skulle bli lättare att rekrytera läkare till husläkarsystemet än till distriktsläkartjänsterna, också i glesbygdsområden. Det har från flera håll anförts att förslaget om husläkare kommer alldeles för sent och att utvecklingen redan har sprungit förbi. Något ligger det måhända i detta. Det fanns ju en tid då primärvården närmast var satt på undantag och när man såg de stora sjukhusen som det som man i första hand skulle göra de stora satsningarna på. Men sedan ett antal år tillbaka har det skett ett markant spårbyte. I de flesta landsting har det gjorts mycket medvetna satsningar för att få till stånd en väl fungerande primärvård. På många håll har man också lyckats skapa en god kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient, dvs. det som är ett viktigt syfte med husläkarreformen. I praktiken har man i flera landsting redan genomfört en husläkarreform, och på andra håll har man långt framskridna planer, precis som sjukvårdsministern sade här tidigare. Vanligast är det att man har vårdcentralerna som bas och att man därför har ett geografiskt områdesansvar i organisationen. Den irritation som har märkts från landstingsvärlden, och ibland fortfarande märks, har säkert sin grund i en oro för att det som man har byggt upp och som man menar fungerar bra och är stolt över skall förstöras eller i varje fall rubbas. Jag kan förstå den oron. För oss i Centern är det viktigt att man ger förtroende och makt åt lokala och regionala organ, i det här fallet landstingen. Det är ju där som man känner förutsättningarna, och det är där som man vet hur man skall utforma verksamheten för att den bäst skall komma invånarna till godo. Men jag anser också, vilket vi är överens om från Centerns sida, att man från regeringen visat en stor lyhördhet för sjukvårdshuvudmännens synpunkter och att man har tagit hänsyn till att vi har ett vidsträckt land med vitt skiftande förutsättningar. Det är inte någon färdig modell som man prackar på landstingen, utan det ges ett stort utrymme för att man inom landstingen skall kunna skapa sin egen variant. Det allra viktigaste med detta beslut är att alla invånare i vårt land får en i lag fastslagen rätt till en egen husläkare. Hur man sedan kommer att bygga upp verksamheten kring husläkarna osv., tror jag kommer att skifta mellan landstingen lika mycket som det skiftar i dag med nuvarande organisation. Bo Holmberg sade sig citera en centerpartist från Jag tycker naturligtvis att det är hedervärt att Bo Holmberg och andra socialdemokrater grundar sin uppfattning på vad Centern anser. Men den oro som denna kvinna gav uttryck för måste också ses som ett resultat av den ''information'', som mest liknar skrämselpropaganda, som har vällt in över landstingspolitiker, och där Socialdemokraterna inte är oskyldiga. Det har i sammanhanget uttryckts oro över bl.a. att man, som det sägs, tappar det geografiska områdesansvaret. Det finns ju, som har sagts här tidigare, ingenting i propositionen som direkt anger att ett sådant områdesansvar måste finnas. Men det är å andra sidan inte heller på det sättet att möjligheten är utesluten. Det kan visserligen ligga nära till hands att tro att eftersom människor fritt får välja sin läkare oavsett var läkaren har sin verksamhet, skulle denna chans till områdesansvar redan då gå förlorad. Men den erfarenhet som man har i andra länder visar ju att det normalt inte fungerar på det sättet. I de allra flesta fall väljer man en läkare som man har nära till. Vi har också ett svenskt exempel att peka på, nämligen i Kronobergs län. När man där gick ut med ett erbjudande om husläkarval fick man snabb respons. Kronobergarna var intresserade av en egen husläkare. I första hand valde de en distriktsläkare på den närmaste vårdcentralen. Detta tyder alltså på att de grundläggande förutsättningarna för ett geografiskt områdesansvar skapas redan vid läkarvalet. Om man därtill lägger att sjukvårdshuvudmännen i avtalet med husläkarna kan lägga in uppgifter av olika slag, t.ex. att handha barnhälsovården i området, viss allmänpreventiv verksamhet, samverkan med distriktssköterska och andra yrkesgrupper och andra samhällsorgan i området, bör det i själva verket finnas goda förutsättningar att klara ett områdesansvar även i framtiden. Det har också hävdats från en del håll att alltför stor uppmärksamhet i husläkarförslaget riktas åt läkarkåren och att man glömmer andra yrkesgrupper som är viktiga i hälso och sjukvården. Det ligger naturligtvis i sakens natur att ett förslag som handlar om ett nytt system för läkarna, eller en stor del av dessa, särskilt berör frågor ur det perspektivet. Jag tror inte alls att det behöver bli så att yrkesgrupper som sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer m.fl. blir åsidosatta. Jag tror att det finns förutsättningar för det motsatta. Behovet av de här yrkesutövarnas insatser minskar ju inte därför att öppenvården är organiserad på ett något annorlunda sätt. Det inser man alldeles säkert i landstingen. Jag är också övertygad om att en klok husläkare som vill behålla sina patienter ser till att han eller hon har ett nära samarbete med de yrkesgrupper som i så många fall är helt nödvändiga för att man skall kunna ge en komplett vård och behandling. En ledare i Läkartidningen för några månader sedan var formulerad som en dikt, och där stod bl.a. apropå nya trender: ''Det är hela sjukvårdssystemet som vänder Här finns bara plats för en tanke i sänder'' Jo, ibland känns det så. Nog är det viktigt att vi inte låter pendelsvängningarna blir alltför våldsamma. När vi nu går in för ett husläkarsystem innebär det en rejäl satsning på primärvården och på allmänläkarna. Men för den skull behöver vi inte i framtiden utesluta andra specialister och slutenvårdsresurser. Vi måste vara observanta på utvecklingen, så att vi inte förlorar djupet i den medicinska kompetensen. Nu är hela sjukvården föremål för två stora utredningar. Jag tror att bl.a. de kan ge oss en god grund för att vi skall kunna fatta långsiktiga beslut på rikse, kommunal och landstingsplan som går i takt med varandra och där man ser till att helheten blir bestående.
Herr talman! Rosa Östh skulle behöva bedriva upplysningsverksamhet inom det egna partiet så att man bättre skulle förstå innebörden i husläkarreformen, om jag nu uppfattade henne rätt. Om Gunnel Wallin i Centern har missuppfattat reformen och i onödan är orolig, är hon ingalunda ensam om det, Rosa Östh. Det landstingsråd som representerade Landstingsförbundet vid socialutskottets hearing, landstingsrådet Blom, är också centerpartist. Han uttalade oro å hela Landstingsförbundets vägnar. Landstingsförbundet besitter ändå stor insikt om konsekvenser av förändringar. Så landstingsrådet Blom och många andra hyser oro. Jag vill återge ett par meningar ur en motion som Det är mycket väsentligt att den fortsatta utvecklingen av hälso och sjukvården sker i harmoni med en strävan att vidareutveckla primärvården utifrån en samlad syn på hälso och sjukvård. En husläkar och familjeläkarreform måste utgå från de olika villkor och förutsättningar som råder inom olika län. Det är inte genom centralstyrning och detaljreglering som en fortsatt utveckling av primärvården skall garanteras. Rosa Östh får nog bedriva ett väldigt omfattande upplysningsarbete för att det skall bli lugn i leden. Jag tror, Rosa Östh, att de oroande signalerna tyvärr är befogade. Ger man en grupp lagstöd men inte alla andra som arbetar inom samma område, känner man sig naturligtvis åsidosatt. Det talade man också om för oss vid socialutskottets hearing. Vad säger vi till dem som känner sig åsidosatta genom denna lag? Jag tror att deras oro är berättigad. Jag har frågat Bo Könberg i de diskussioner som vi har haft hur dessa två system teoretiskt och intellektuellt verkligen går att förena. Det har varit problemet för mig. Bo Könberg tror att vi klarar en husläkarreform och klarar att kombinera den med primärvården, utan att behöva riva i den övriga primärvården. Det har jag litet svårt att förstå -- därav den oro som vi känner inför reformen.
Herr talman! Jag håller med Bo Holmberg om att det behövs en omfattande informationsverksamhet. Detta inte minst som motvikt till all den skrämselpropaganda som i första hand Socialdemokraterna är pappa till. Det är klart att det då uppstår ett stort behov av att rätta till den bild som man försöker ge av förslaget. Erfarenheten har lärt mig att man sällan skall ägna sig åt överdrifter. Det har jag försökt att inte göra i detta sammanhang heller, vilket jag vill påstå att Socialdemokraterna gjort i detta fall. Jag har klart gett uttryck för att jag förstår den oro man känner i landstingen för att man får förstört någonting som man tycker är på väg att fungera bra. Men jag har, genom att naturligtvis mycket noga ta del av det förslag om ligger, kommit till insikt om att möjligheterna finns att inte bara ta till vara det goda som har byggts upp utan också att lägga in husläkaren som ett verksamt redskap i organisationen på primärvårdsplanet.
Herr talman! Jag är förvånad över att Rosa Östh säger att Socialdemokraterna har ägnat sig åt att sprida falska rykten om reformens innehåll. Jag har haft möjlighet att bekanta mig med frågan under en lång tid. Jag har haft möjlighet att borra ner i reformen ordentligt i sak. Jag har ibland känt att jag har varit nere på assistentnivå när det gäller denna reform, för att riktigt förstå den. Jag vill därför tillbakavisa påståendet att vi skulle ägna oss åt att bedriva skrämselpropaganda. Vi har givit uttryck åt den oro som vi känner, känslomässigt och intellektuellt, inför denna reform. Vi har också sett vad som händer i Stockholm, Rosa Östh, om det går illa. Personalen är orolig, man vet inte vad som skall hända. Det fattas konstiga beslut, och man river ner. Personal och de som bor här frågar sig: Varför skall man riva i saker som fungerar bra, när det finns så mycket som är dåligt och det är kris i Sverige? Ägna er åt det och riv inte det som är bra! säger man. Jag måste tyvärr hålla med om att det har blivit så i Stockholm. Jag är rädd för att propositionen kan legalisera den här typen av dålig landstingspolitik. Jag hoppas självfallet att majoriteten av landstingen skall hantera husläkarpropositionen på ett bra sätt, så att de farhågor som vi hyser icke skall besannas.
Herr talman! Det är en viss skillnad på skrämselpropaganda och falsk ryktesspridning. Det senare var Bo Holmbergs eget uttryck, det var inte jag som använde det. Jag har bara refererat det som andra människor har berättat för mig på olika håll i landet, där de har läst artiklar som olika socialdemokrater har skrivit, skickat pressmeddelanden om, osv. Jag menar att det här handlar om rejäla överdrifter. Jag tror att både Bo Holmberg och Hans Karlsson i sina ljusaste ögonblick inser att det är fråga om överdrifter. Det är någon form av politisk demonstration när man vill göra det här förslaget så dramatiskt som man gör i dag. Vi vet båda att det alltid finns en viss oro hos människor och hos yrkesutövare när man försöker införa något nytt. Jag menar, som jag sade tidigare, att det här inte behöver vara så omstörtande. Det är omstörtande för den enskilda patienten, genom att hon får en lagstadgad rätt att välja läkare. Men allmänheten tror jag inte utifrån sett kommer att märka så stor förändring i den verksamhet som planeras i landstingen. Jag tror att det finns goda förutsättningar, med den klokskap som finns ute bland sjukvårdshuvudmännen, att förslaget kommer att fungera mycket bättre än vad Bo Holmberg säger sig tro.

Herr talman! Jag skall ge Bo Holmberg en möjlighet att rätta till en sak i sin replik. Han berättade att han hade fått dyka så djupt ner som till assistentnivå för att förstå husläkarpropositionen. Då känner jag mig som en assistent, för jag har faktiskt förstått ganska mycket av den. Jag vill börja med att säga att det är för att det inte har fungerat i svensk sjukvård som det här förslaget kommer. Den tanke som ligger till grund för husläkarsystemet är att garantera alla en god hälsooch sjukvård. Det målet kan uppfyllas på många sätt. Men en grundförutsättning är att människor känner sig trygga när de går till läkaren. Att vara sjuk innebär en stor ängslan. När människor är sjuka är de också oroliga. Att själv få välja sin husläkare är därför ett stort steg mot ökad trygghet i vården. En patient som känner sin läkare kan lättare beskriva sina besvär. Det är också lättare för läkaren att ställa diagnos och föreslå behandling. De allra flesta människor vill också ha en stabil och varaktig kontakt med samma läkare eller annan vårdpersonal. Hälso och sjukvården fungerar bra i Sverige. Men det som har saknats under lång tid är just en helhetssyn på människan. Människan måste ses inte bara utifrån fysiska, sociala och psykiska behov, utan även utifrån kulturella och existentiella behov. Personlig kontakt, individuell omvårdnad och kontinuitet är mycket viktiga delar i vården, som hitintills tyvärr inte fått särskilt stort spelrum. Övrig vårdpersonal, förutom husläkaren, kommer att spela en större roll i framtiden. Distriktssköterskorna, som gör en stor insats, har sällan uppmärksammats. Därför är det mycket tillfredsställande att distriktssköterskorna nu kommer att kunna skriva ut läkemedel till samma kostnader som läkare. Detta är också ett viktigt steg i att stärka vården nära patienterna. I utskottsbetänkandet, SoU22, betonas ett fördjupat samarbete mellan distriktssköterskorna och läkare. Det ser jag som mycket positivt. Även kravet på att husläkarnas ansvar för hemsjukvården och vård i livets slutskede skall ske i samverkan med distriktssköterskorna är något som kommer att vara enormt viktigt för både patienterna och personalen. En bidragande orsak till att distriktssköterskornas roll kan komma att lyftas fram i husläkarreformen är att varje landsting nu ges möjlighet att självt avgöra hur distriktssköterskornas verksamhet skall organiseras. Detta är en mycket stor frihet. Över huvud taget har landstingen fått i stort sett fria händer att organisera sjukvården. Det är bra. Det ger den här reformen tyngd. Man måste se det som en möjlighet för alla att utifrån geografiska och andra aspekter kunna anpassa systemet. Genom denna frihet får landstingen själva mandat att besluta om bestämmelser för samverkan mellan husläkare och andra inom vård och rehabiliteringsområdena. Jag tycker att detta är tillfredsställande. Politiker i landstingen har stor kompetens att avgöra vad som passar deras hälsooch sjukvårdsområde bäst. Att husläkarsystemet kan anpassas så mycket till lokala förhållanden vinner först och främst patienterna på. Om sjukvården skall tillgodose befolkningens behov, måste den kunna vara utformad på olika sätt i olika delar av landet. Nu gäller det för alla att inte inrikta sig på svårigheterna, utan att se möjligheterna. De lokala politikerna i landstingen kommer att få en ännu viktigare roll i framtiden, att verkligen vara med och utforma och se till så att vården organiseras på ett sätt som fyller befolkningens behov. Jag vill ställa en fråga till statsrådet Könberg: Har jag förstått statsrådet rätt om jag tror att åtgärdstaxan kommer att vara ett tilläggsåtagande och att denna möjlighet kommer att vara öppen även för allmänläkare? Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi på allt sätt ser till att den här reformen blir av god kvalitet och en möjlighet. Människors behov måste få vara viktigare än att det bara blir köp och sälj. Vi måste värna om människors allra väsentligaste och viktigaste behov.

Herr talman! Chatrine Pålsson talar varmt om svensk hälso och sjukvård och berömmer den. Det är bra. Hon talar om att husläkarlagen ger landstingen frihet att utveckla sina sjukvårdsmodeller. Hon tar avstånd från köp och sälj. Jag måste få fråga Chatrine Pålsson varför hon stöder den här husläkarlagen. Om det är någonting som öppnar för köp och sälj i svensk sjukvård så är det husläkarlagen. Den ger möjligheter till ett marknadstänkande, där man kanske kan likna köp av sjukvård med köp av tvättmedel. Olika aktörer skall finnas och de skall konkurrera och marknadsföra sig på ett sådant sätt att medborgarna tecknar sig på deras listor. Sverige har, precis som Chatrine Pålsson säger, en mycket välrenommerad sjukvård. Många länders sjukvårdspolitiker reser hit för att titta på vad vi har åstadkommit och är avundsjuka på det resultat vi har nått. Nu öppnar man för att riva ner detta. Jag säger inte att det behöver bli så, men genom den här lagen öppnas möjligheten att införa köp och sälj i sjukvården. Det är verkligen en logisk kullerbytta som Chatrine Pålsson gör sig skyldig till när hon å ena sidan kritiserar köp och sälj, å andra sidan om en stund skall rösta för det.
Herr talman! Hans Karlsson har naturligtvis rätt i att jag tycker att vi generellt har en bra sjukvård. Men om Hans Karlsson också hade lyssnat på mig hade han hört när jag sade att anledningen till det här förslaget är att det inte har fungerat, att människor har saknat en kontinuitet på läkarsidan, för att ta ett exempel. Jag hoppas att inte detta har undgått Hans Karlsson. Jag har inte heller tagit generellt avstånd från köp och sälj. Observera att jag sade ''än bara''. Vi måste ha en kvalitet och en trygghet för patienternas skull. Det är två skilda saker. Vi skall inte riva ner. Jag tycker att den meningen andas dålig respekt och en diskriminering av de politiker som finns i landstingen. Har Socialdemokraterna en sådan stab av människor som river ner sjukvårdssystemet är det ert problem. Jag vet att det finns många duktiga politiker i olika partier som visst kan ta ansvar för detta. Jag tror inte att någon river ner systemet. Jag vill avsluta med att säga att det i propositionen står om en uppföljning som skall göras. Det har också statsrådet mycket nogsamt sagt.
Herr talman! Chatrine Pålsson säger nu att det skäl man har till att införa lagen är att sjukvården inte har fungerat. För en liten stund sedan sade hon att vi hade en mycket bra sjukvård. Det reser naturligtvis en del frågor. Över till en annan fråga. Det sades att det är landstingen och landstingspolitikerna som skall avgöra hur det här skall se ut. Det är inte så, Chatrine Pålsson. Husläkarlagen öppnar för fri etablering. Det innebär att det inte längre finns någon politisk kontroll över hur sjukvården kommer att utvecklas. Det finns vissa styrmekanismer. Men om man får en fri etablering av läkare innebär det att det inte finns någon politisk kontroll över sjukvården. Det betyder att vi kan få ett marknadstänkande med köp och sälj i dess rätta mening.
Herr talman! Jag talar onekligen om en generellt god sjukvård. Men jag erkänner också att det finns brister även i den. Det beklagar jag att inte Hans Karlsson gör som politiker. När det gäller den fria etableringen är det fortfarande landstingen som kommer att ha kontroll över om dessa läkare skall komma i åtnjutande av pengarna. Det är en viktig grundbult att landstingspolitikerna rent praktiskt kommer att ha ett mycket stort ansvar för detta. Jag tror inte att så värst många läkare etablerar sig om de inte kommer i åtnjutande av samhällets stöd.
Herr talman! Chatrine Pålsson ställde en fråga till mig som gällde ett av de tre tillkännagivanden som utskottet har föreslagit riksdagen att göra till regeringen, nämligen den del som rör åtgärdstaxan. Hon undrade om en sådan framtida åtgärdstaxa även skulle stå öppen för de framtida husläkare som är allmänläkare, vilket ju det stora flertalet kommer att vara. Det tillkännagivande som utskottet har föreslagit synes i första hand möjligen syfta på andra specialister. Jag har för min del, som jag antydde i mitt huvudanförande, gjort den bedömningen att det vore värdefullt om alla husläkare, i den mån de har kompetens, skulle kunna göra detta. Jag hoppas att jag på den punkten inte har misstolkat utskottsmajoritetens önskemål.

Herr talman! Jag vill först formellt protestera mot det sätt på vilket debatten bedrivs. Jag är nionde talare, och jag har inte haft någon möjlighet att gå in i replikskiften, fastän jag har försökt två gånger. Jag har endast fått tillfälle till att rätta till ett fel. Jag vill bara tala om att jag har bränt mitt krut, och jag är inte längre debattsugen. Jag kunde lika gärna lämna in mitt skrivna anförande till protokollet. Man kunde kalla det för ''read by title'', som man gör vid utländska kongresser. Det innebär att det går in i protokollet utan att jag behöver läsa upp det. Jag skall dock läsa upp det, eftersom detta system icke tycks fungera i denna kammare. Som de flesta här känner till har Ny demokrati, och då särskilt jag, varit mycket kritiska till att införa ett husläkarsystem. Varför går vi då med på detta? Det var vi som förra sommaren så starkt kritiserade det preliminära folkpartiförslaget, som egentligen kanske inte var ett förslag. Det var vissa olika synpunkter från olika håll vilka diskuterades. Man talade där om en primärvårdsstyrd modell, dvs husläkaren satt på pengarna och köpte tjänster och kontrollerade sjukvården. Man skulle vidare inte få byta husläkare annat än möjligen en gång per år. Privatläkarna skulle diskrimineras. Man talade om att patientavgiften för privatläkare borde vara minst tre gånger så hög som till husläkare. Vidare skulle husläkaren inte få någon extra ersättning för hembesök. Husläkaren skulle alltså bli en läkare som inte besökte ditt hus! Någon prestationsersättning skulle inte få förekomma. Förutom att ägandeformen skulle vara fri, skulle det vara planekonomi helt rakt igenom. Självfallet kunde vi inte ställa upp på detta. En framstående folkpartist, Daniel Tarschys, skrev en mycket välbalanserad och initierad artikel om husläkarsystemet. Jag läste igenom den och tänkte: Herregud, jag håller med om alltihop! Artikeln avslutades med att författaren sade att Leif Bergdahl inte borde ha börjat kommentera det hela innan han sett förslaget. Jag måste erkänna att även jag håller med om det. Han hade rätt i det. Mina kommentarer var för tidiga. Det var ännu inget förslag. Det var olika synpunkter som fördes fram från olika håll, och dem borde jag inte ha kommenterat. Det är väldigt mycket som har hänt sedan förra sommaren. Det har cirkulerat mer eller mindre hemliga promemorior och utkast till propositioner. Som tur var har vänliga personer från de mest oväntade håll försett mig med dessa promemorior. Jag vet inte om jag har fått alla, men jag har i varje fall fått vissa av dem. Jag har kunnat följa ärendets gång, och det har varit bra. Man har gradvis kunnat ställa om sig. Sakta väcktes tanken att detta kanske till slut kunde bli något som vi kunde gå med på. Så inträffade delpensionssmällen med efterföljande mindre regeringskris. För att över huvud taget kunna samarbeta med regeringspartierna behövdes det som mellan stater en del förtroendeskapande åtgärder. Jag förstod att om vi skulle kunna komma överens om den husläkarreform som var folkpartisterna så kär, skulle vi säkerligen kunna förbättra klimatet mellan oss. Det hade gått bra på många håll redan då, men jag var övertygad om att detta var en viktig fråga. Jag ansträngde mig verkligen för att försöka komma överens. Vi i Ny demokrati väckte vår husläkarmotion. Den motionen skapade möjligheter för överenskommelser. Det fanns inte några direkt orimliga yrkanden eller krav i motionen. Sammanfattningsvis krävde vi att det inte skulle kosta mer att gå till husläkaren än till de billigare privatpraktiserande specialisterna. Vi fick igenom det kravet så till vida att det får kosta 50 % mer att gå till privatpraktiserande specialist. En viss ökning av patientavgifterna kan man kanske tycka vara motiverad, eftersom husläkaren har en hel del åtaganden som inte specialisten har. Han går t.ex. jour. Jag är övertygad om att jourersättningarna i husläkarsystemet inte kommer att bli så otroligt gynnsamma som i dagens distriktsläkarsystem. Det är motiverat med en litet högre avgift. Sedan fick vi igenom en åtgärdstaxa. Såvitt jag har förstått, och vad vi som förhandlat har förstått, gäller åtgärdstaxan både allmänläkare och specialister. Tanken med åtgärdstaxan var att man skulle stimulera husläkarna -- vilket vi har hört flera gånger förut här i dag -- till att göra mer kvalificerade ingrepp och utföra mer kvalificerade undersökningar. Jag kan som exempel nämna, att om husläkaren använder engångsmaterial och plockar bort en liten vårta, vilket alla husläkare bör kunna, kostar engångsmaterialet 102 kr. Skulle han ta emot patienten för ingreppet fick han 100 kr, och han skulle då förlora 2 kr. Risken finns att han skriver en remiss i stället, eftersom det är fördelaktigare. Det är så det har gått till på distriktsläkarmottagningar. På många ställen plockar man inte bort vårtor, utan man skickar vidare remisser. Det var en stor framgång att nu få en åtgärdstaxa. I husläkarförslaget föreslogs husläkeriet inte skulle kunna kombineras med att man är specialistläkare. Jag tycker att motiveringen var vettig. Man skulle inte kunna remittera patienter till sig själv. Om man själv var husläkare skulle man inte kunna remittera patienten till sig själv som specialist. Det skulle innebära en litet märklig situation. Vi förhandlade här med Folkpartiet och Moderaterna. Det har varit mycket konstruktiva förhandlingar och de har skett i en mycket vänlig och uppriktig anda. Vi har verkligen försökt att lösa dessa problem. Vi kom då fram till -- det var inte mitt förslag -- att åtgärdstaxan även skulle kunna omfatta specialister. Låt oss säga att fem husläkare i Vilhelmina bildar en husläkargrupp. De kanske vill ha dit en ögonläkare och en öronläkare, vilka dessutom kan få dispens och bli husläkare. De skulle kunna få litet extra betalt om de köpte in komplicerade instrument, ögoninstrument och liknande. Jag har hört från många håll att man tycker att det är vettigt. Den andra aspekten när det gäller åtgärdstaxan är att man mycket väl kan tänka sig att husläkaren även är specialist. Varför skall vi inte kunna ha husläkare som är både allmänläkarspecialister och specialister i något annat ämne, t.ex. ögon eller öron? Jag tror att dessa tjänster kommer att bli attraktiva. De gamla distriktsläkarna, de hette provinsialläkare på den tiden, var ofta kirurger. De hade i regel tjänstgjort i tio år innan de fick dessa tjänster. Så attraktiva var distriktsläkartjänsterna på 30 och 40-talet. Jag tycker att vi skall kunna ha husläkare som även är specialister i vissa områden av Sverige där det inte finns samma tillgång på specialister som här i Stockholm. Sedan måste vi betona att husläkarförslaget kan innebära en risk för att man cementerar landstingsmonopolet. Jag har fått upprepade försäkringar om att husläkarförslaget inte på något sätt föregriper utredning SOU 2000 där man skall ta ställning till de olika formerna för sjukvård i Vår nydemokratiska representant i socialförsäkringsutskottet har skrivit en reservation där vår uppfattning om detta står att läsa. Man skall fritt kunna välja mellan de olika modellerna trots husläkarförslaget. Jag har fått försäkringar om att så kommer att bli fallet. Låt mig sedan gå in på en fråga som ofta dyker upp. Det är mängder av patienter, doktorer, anhöriga och mammor som har ringt och skrivit till mig och frågat varför vi skall skrota det nuvarande distriktsläkarsystemet. De säger att det är så bra. Men är det så bra egentligen? Jag tycker inte det. Det här systemet är synnerligen dyrt. Det finns statistik från Stockholms län som visar att ett distriktsläkarbesök i dag kostar 800 kronor plus kostnaden för administrationen. Man vet inte hur stora administrationskostnaderna är i dag, men de är säkert 200 kronor per besök. Ett besök hos en privatpraktiserande specialist kostar totalt, inkl. Med förslaget med åtgärdstaxa och med den dynamik som vi nu har förhandlat fram är jag övertygad om att kostnaden för ett besök hos en husläkare ligger närmare kostnaden hos en specialist än kostnaden hos en distriktsläkare. Jag tror att detta ekonomiskt kommer att bli ett bra system. Husläkarna kommer att arbeta betydligt hårdare än vad distriktsläkarna gör i dag. Distriktsläkarna har i dag i genomsnitt sex--tio patienter per dag. Det finns någon enstaka som har mer än tio patienter per dag. Vi måste ta upp detta med prestationsersättning. Jag har gjort det flera gånger i den här kammaren. Före den 1 januari 1970 arbetade provinsialläkarna i Sverige med en åtgärdstaxa. De hade en ganska låg grundlön. Det mesta av inkomsten kom från åtgärder man gjorde på mottagningen. Man fick även en del inkomster från hembesöken. På den tiden hade en distriktsläkare 30--45 patienter per dag. Det var det normala. Jag arbetade själv då. Så är det i dag i många andra länder där man har prestationsersättning. Jag skall nämna en fransk distriktsläkare som exempel. Jag läste ett reportage om en sådan för ett tag sedan. Han började sin dag med tio--tolv hembesök. Han blev bjuden på calvados på nästan varje ställe, men det kunde han inte dricka. Det var vissa komplikationer med detta. Sedan gick han till sin mottagning. Där hade han minst 30 mottagningsbesök. Han hade alltså 40 besök om dagen. Så är det även i andra länder. Jag har tittat litet på Japan och många andra länder. Visserligen blir det säkert en viss överkonsumtion. Därför har jag föreslagit att vi skall ha ungefär 20 besök per dag som riktlinje. Då kan man bedriva en kvalificerad sjukvård. Det är dubbelt så mycket som den nuvarande distriktsläkaren presterar. Sedan är frågan om det nuvarande distriktsläkarsystemet är billigt och om doktorn tjänar dåligt. Det har ju framkastats här att åtgärdstaxan skulle kunna leda till att man gör en massa onödiga ingrepp osv. Låt mig ta ett extremfall. Det mesta jag har sett en distriktsläkare tjäna var i en kommun i Norrbottens län. Jag läste det i Norrländska Socialdemokraten. Vad jag förstår arbetade den här doktorn varenda dag under ett år, jag tror att det var 1991. Han drog in 2,4 miljoner kronor i inkomst. Med 50 % marginalskatt vet vi att han fick ganska mycket över. Men det är ett extremfall. Det här systemet är dyrt främst på grund av att jourersättningarna är så oerhört bra. På helger har man ju 100 % extra. Har man många timmar blir det mycket pengar. En annan fråga som jag tänkte ta upp är att det är många som har klagat över att husläkaren kommer att få problem med att vara graviditetsledig. Det är klart att det blir problem. Hon kommer säkerligen inte att få de oerhört gynnsamma ersättningar som finns i dag. Jag fick ett exempel framskickat till mig som handlar om en 30-årig kvinnlig distriktsläkare. Hon födde tre barn under en femårsperiod. Under den tid hon inte var på arbetet, dvs. när hon vårdade sina barn -- då har man alltså 90 % av lönen inkl. ersättning från försäkringskassan --, kostade hon försäkringskassan och landstinget närmare 2 miljoner kronor inkl. sociala avgifter. Detta var under fem år. Det är en oerhört gynnsam kompensation för att föda barn. Det finns inte ett land till i världen som har en sådan gynnsam kompensation. Dessa personer kommer säkert att missgynnas i det nya systemet. Jag tror inte att man kan ha sådana ersättningsnivåer på en husläkarpraktik som drivs ekonomiskt. Jag förstår givetvis den oro som många distriktsläkare känner. Det är något nytt för dem att sköta ett företag osv. Men jag tror att det flesta av distriktsläkarna kommer att trivas mycket bra som husläkare. De slipper att bli styrda av landstinget och övriga organisationer. De kan göra detta i egen regi. Herr talman! Som avslutning vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Innan jag lämnar ordet till Hans Karlsson för genmäle vill jag, med anledning av inledningen i Leif Bergdahls anförande, understryka att talarlistan är uppgjord helt i enlighet med den praxis som sedan länge råder i riksdagen.

Herr talman! Leif Bergdahl vittnar här om att människor inte tycker om detta med husläkare och centralstyrningen. Det understryker det som jag tidigare tog upp i mitt anförande. När man pratar med människor är det mycket tydligt att de inte kan förstå varför vi i riksdagen skall stifta en lag som reglerar hur sjukvården skall se ut på olika ställen i landet. Jag vill ta upp en sak med Leif Bergdahl. Det är något som jag har tagit upp med några av debattörerna tidigare. Hur kan en företrädare för ett parti som gick till val på att avskaffa all byråkrati nu medverka till att införa nya byråkratier och hierarkier? Ni kommer att medverka till att införa nya dataregister och till att svenska folket hamnar i ännu ett register. Varför kan inte företrädare för Ny demokrati låta människor själva bestämma om de vill lista sig? Varför skall man tvinga människor att bli listade? Varför skall man belasta sjukvården med bekymmer både för pengar och organisation genom att införa det här nya systemet?
Herr talman! Jag förstår oron över datasamhället och registreringen. Men någon form av register måste vi ju ha. Varför kan vi inte använda datatekniken till det? Vi får se till att dessa register inte får samköras med andra register. Människor har ju varit oroliga för detta, men det är väldigt många som är positiva också. Det är inte något vetenskapligt urval som tar kontakt med mig per telefon eller brev. De som tycker om systemet hör väl sannolikt inte av sig, utan de som hör av sig är i regel de som inte tycker om det och vill ändra på det hela. Jag vill minnas att det finns en undersökning som visar att de flesta i alla fall vill ha en egen doktor.
Herr talman! Leif Bergdahl bekräftar än en gång de signaler som han har fått om den oro som många hyser inför det som nu är på väg. Leif Bergdahl säger att vi måste ha någon form av register och att vi då borde kunna använda datatekniken. Varför det? I den socialdemokratiska modellen för hur vi skall utveckla primärvården behöver vi inga sådana här register och inga centrala byråkratier. Där får varje sjukvårdshuvudman själv bestämma hur det skall se ut efter de förutsättningar som gäller inom resp. område. Det är alltså inte en tvingande nödvändighet att rigga upp sådana register. Men det borgerliga förslaget tvingar fram en ny registrering av svenska folket, och jag har oerhört svårt att förstå hur Ny demokrati kan stödja det, med tanke på de uttalanden som man har gjort under resans gång.
Herr talman! Jag är inte rädd för det här registret. Jag tror inte att det kommer att leda till något missbruk. Däremot är jag rädd för många andra register, sådana som är skapade av Socialdemokraterna. Det finns gott om sådana register. Detta märkte vi främst i valrörelsen, när vi blev granskade utan och innan. Man visste precis t.o.m. hur många vapen vederbörande hade och ställde frågor om med vem jag skulle ut och jaga. Det finns alltså gott om betydligt farligare register än detta register över patienter.

Herr talman! Det kan väl inte ha undgått någon att förslaget om husläkare har mötts av en mycket hård kritik från allmänhetens sida och från personalen inom vården, och protesterna bara växer. Det finns alltså ett kompakt motstånd mot husläkarsystemet, och även långt inne i det borgerliga lägret ifrågasätter man detta förslag. Men likväl har man tydligen för avsikt att driva igenom förslaget, vilket är beklämmande ur demokratisk synvinkel. Jag är övertygad om att det inte heller här i kammaren finns särskilt många som innerst inne tror på förslaget, men sannolikt röstar man ändå igenom det, eftersom det är en kompromiss mellan regeringspartierna. Det är ju det skäl som anges ute i landet när man diskuterar med borgerliga företrädare. Det var den här gången Folkpartiets tur att avgöra en fråga. Så går det till i det borgerliga spelet, och då måste de andra partierna hänga med. Men bakom protesterna, som man naturligtvis måste ta på mycket djupt allvar, finns en mycket stark oro och förtvivlan, en vrede vilken, som jag ser det, är ganska naturlig. Sjukvården är en oerhört viktig trygghetsfråga för människorna. Vården är ett av de viktigaste exemplen på betydelsen av solidaritet och rättvisa i ett samhälle. För de allra flesta av oss är det fullständigt självklart att vi skall få den vård som vi behöver. Kvaliteten skall vara den bästa, och den skall vara lika för alla. Plånboken skall inte i något avseende vara avgörande. Detta har varit utgångspunkten när man under många år har byggt upp svensk sjukvård, som nu håller på att raseras bit för bit. Turen har nu kommit till vårdcentralerna, som enligt regeringsförslaget skall slås sönder. Det är helt klart att tankarna om privatisering och systemskifte, som borgerligheten nu driver på olika sätt, är förödande för svensk sjukvård. Det finns knappast någon politisk fråga som under den senaste tiden har engagerat allmänheten i så hög grad som just husläkarsystemet. Tidningarna har varje dag innehållit en lång rad artiklar och insändare där man protesterar mot förslaget och uppmanar riksdagen att rösta emot det. Protesterna riktas naturligtvis mot regeringspartierna och mot Ny demokrati, som står för betänkandet. Vi har alla fått ett stort antal brev i den här frågan. Senast i går fick samtliga riksdagsledamöter i Brösarp med 870 namnunderskrifter. Hon skriver bl.a.: Vi vill att vårdcentralerna skall vara kvar. Man skall inte ta bort en väl fungerande vårdform. Hon avslutar med uppmaningen: Rösta mot förslaget om husläkare! Dagligen möter vi meningsyttringar av det här slaget, och dessa måste man naturligtvis ta på djupt allvar. Bjärnum och Perstorp vädjar om att den skall få behålla sina väl fungerande vårdcentraler och instämmer i följande uttalande, som gjorts av Peter Ifall husläkare kommer att genomdrivas, kan vi förvänta oss en period av turbulens, förvirring, kostnadsökningar och utslagning av personal inom primärvården. Detta bör dokumenteras för framtiden, och de beslutande politikerna ställas till ansvar. Så måste naturligtvis också ske. I en annan artikel i en Skånetidning framhålls att husläkare är ett ålderdomligt trivselbegrepp, för en doktor som alltid kunde komma, kände familjemedlemmarna och inte hade reglerad arbetstid. För drygt 20 år sedan hade husläkarsystemet varit tilltalande, men primärvården har byggts ut, och tillgängligheten har successivt förbättrats. Personalen arbetar i dag i team, där varje medlem bidrar med sin kunskap och erfarenhet. På de flesta håll i landet är det möjligt att få hembesök av läkare, distriktssköterskor m.fl. Det ger närhet och trygghet. Jag vet att Gunnel Waldin har citerats tidigare i debatten. Gunnel Waldin är inte vem som helst. Hon är en ganska intressant person, centerpartistisk ordförande i distriktsnämnden i Ängelholms sjukvårdsdistrikt. Hon uttalar sig på Centerns vägnar och riktar sig då till borgerliga riksdagsledamöter i länet. Hon säger: Det vi behöver är ett väl fungerande team i primärvården, precis som vi har i dag, där alla yrkeskategoriers kompetens tas till vara, allt för patientens bästa, med stor valfrihet och tillgänglighet. Slå inte sönder något som fungerar mycket bra i dag och som ni får uppleva vid era studiebesök i hembygden! Gunnel Waldin slår också fast att Ängelholms sjukvårdsdistrikt inte behöver någon husläkare. Jag kan också konstatera att Centerns landstingsgrupp i Malmöhus län går emot förslaget om husläkare och inte anser att en husläkarlag gynnar primärvården i Sverige. Vårt system är bra och kan bli bättre, säger man därifrån. Kds i Kristianstads län säger i ett uttalande: Vi vill inte ha ett husläkarsystem. Vi vill ha en ännu bättre primärvård. Man påpekar helt riktigt också att det samlade ansvaret för barnhälsovården försvinner. Det är naturligtvis en allvarlig erinran mot förslaget. Det finns mängder av sådana här uttalanden. Jag tycker att de är mycket intressanta och visar att det ingalunda finns någon enighet inom det borgerliga lägret om detta. Det finns ett mycket stort avstånd mellan ledamöterna här i kammaren och dem som är praktiskt verksamma ute i landet. Det är väl alldeles klart att husläkarsystemet riskerar att kraftigt försämra primärvården och att få allvarliga följder för det förebyggande arbetet och för folkhälsan. Det innehåller, som vi ser det, en läkarfixering, där distriktsvård, barnhälsovård, mödravård, arbetsterapi m.m. sätts på undantag. Det är också ett mycket kostnadskrävande förslag. I Kristianstads län har man räknat fram att det kommar att kosta 60 miljoner, pengar som tas ifrån vården i dag och som mycket väl behövs där. Det har också sagts tidigare i debatten att idén om husläkare är gammal. Den föddes för 20 år sedan, då primärvården var dåligt utbyggd och läkarkontinuiteten svag. Därefter har det skett en mycket klar förbättring. Det är förvånande, som vi och många andra anser, att regeringen nu driver en husläkarlag utan att utgå från den fina primärvård som i dag finns runt om i landet. Den nuvarande primärvårdsorganisationen, där distriktsläkare har ett områdesansvar, har gett mycket goda resultat, och det är beklagligt att man inte utgår från den organisation som finns i dag och som fungerar mycket väl. Vi socialdemokrater avvisar förslaget, vilket har framgått tidigare i debatten. Vi yrkar avslag på husläkarlagen, och vi värnar i stället om en sammanhållen primärvård. Som vi ser det finns det ett mycket starkt stöd ute i landet hos såväl allmänheten, personalen som i det borgerliga lägret för tankar av det här slaget. Vi menar, vilket också framgår av reservationerna, att det är ytterst värdefullt att relationen läkare-patient kan garanteras med hjälp av en ändring i hälso och sjukvårdslagen. Landstingen, dvs. sjukvårdshuvudmännen, skall åläggas att planera verksamheten så att varje invånare frivilligt kan välja en personlig läkare. Förslaget är olyckligt. Förslaget om husläkarsystemet slår sönder dagens mycket väl fungerande primärvård. Husläkarsystemet hotar framför allt barnhälsovården, vilket är en allvarlig erinran. Mer arbetskrävande patienter, som barn och gamla, kommer i kläm då husläkarna skall konkurrera om de lönsamma orterna och patienterna. Om förnuftet får råda måste förslaget stoppas. Jag hoppas att de borgerliga ledamöterna tar intryck av allmänhetens samstämmiga reaktioner. Det har kommit brev och det har varit möjligt att läsa artiklar. Förslaget om husläkare är ett system som ingen vill ha, och det är viktigt att i dag säga nej till detta.

Herr talman! Förhoppningen är att diskussionerna skall leda till att människor når ökade insikter, kommer på nya saker och kombinationer och att de möjligen kan komma närmare varandra. Så har det inte varit mot slutet av denna diskussion. Jag tycker att Börje Nilssons inlägg utan konkurrens har nått bottennivån i diskussionen. Det är ett vilt fäktande med argument av typen att plånboken inte skall vara avgörande och att barnhälsovården raseras, etc. Detta kombineras med den intressanta bilden av en enig svensk befolkning som vill värja sig mot tanken på att de skall få välja en egen läkare för en fast kontakt i framtiden. Det här har inte speciellt mycket med verkligheten att göra. Det finns inget i detta förslag som innebär att patienterna skall få betala mer om de väljer den ena eller den andra läkaren utöver det som Socialdemokraterna själva är med på, nämligen en differentiering mellan olika typer av specialister. De ordsammansättningar som Börje Nilsson använder är förstås sådana som han är van vid att använda i olika sammanhang och som han klistrar fast vid allt han tycker illa om. Jag har tillsammans med andra borgerliga debattörer i debatten försökt att förklara att förslaget inte innebär att det som är bra skall raseras. I stället skall rätten att välja läkare kombineras med att kunna behålla det som är bäst i primärvården. Det är väl uppenbart att Börje Nilsson inte är beredd att lyssna på detta. Börje Nilsson återupprepar också, vilket jag tycker börjar bli parodiskt, tankegången att husläkarförslaget som kom för 20 år sedan var så utomordentligt bra. Börje Nilsson representerar ett parti som när förslaget då lades fram röstade emot det. Om förslaget mot förmodan skulle avslås i dag, vilket jag inte tror, och sedan dyker upp igen om 10 år, kommer väl Börje Nilsson att hävda att förslaget som lades fram på 90-talet kanske var bra men att det nya förslaget inte är bra. Så forsätter det hela. Argumenteringen varierar, men motståndet består. Jag har litet svårt, herr talman, att förstå det oerhörda engagemanget i att försöka förhindra att svenska folket skall få möjligheten att välja en egen läkare. Det görs också många anspelningar om att det finns en enighet bland motståndarna till förslaget. Man har åberopat att det är speciellt illa i Stockholm. Jag vill nämna att häromdagen hade en av morgontidningarna en genomgång av en Stockholmskommuner. 35 % hade inte någon bestämd uppfattning, drygt 50 % var för och tio elva procent var emot. I det läget står Hans Karlsson och säger att det finns knappt tio personer i Sverige som är för husläkare. Argumentnöden, herr talman, börjar bli ganska dramatisk.
Herr talman! Jag har i mitt inlägg velat fånga upp all den kritik som finns i landet mot förslaget. Jag förstår att det är ytterst besvärande för Könberg och den borgerliga majoriteten. Könberg försöker med den teknik han visar här i debatten att komma ifrån den kritiken. Jag har citerat många uttalanden. De kommer framför allt från personer som är förtroendevalda i landsting och som har oerhörda kunskaper och erfarenheter. Jag kan bara konstatera att det finns ett stort avstånd mellan vissa förtroendevalda ute i landet och de som företräder rikspolitiken. Det är väl helt klart att sjukvården håller på att förändras i grunden. Ett systemskifte är på gång, och det här förslaget är ett led i systemskiftet. Det kan Bo Könberg aldrig komma ifrån. Sjukvårdspersonalen i Åhus kan inte finna något bärande argument för detta förslag. De har slutligen kommit fram till att det är fråga om ideologi. Det är ett faktum.
Herr talman! Börje Nilsson vidgar nu sin kritik till att gälla inte bara det av honom så avskydda husläkarförslaget utan även andra förändringar inom svensk sjukvård. Det skulle vara intressant att få höra honom berätta litet mer om de stora försämringarna som ägde rum under fjolåret för de patienter som har stått i kö. Under den tid Socialdemokraterna hade mer att säga till om i Sverige stod patienterna avsevärt längre tid i kön. Det kunde vara av visst värde att höra några kommentarer om det. Det här är förstås fråga om att få driva oppositionspolitik oavsett innehållet på den punkten. Jag skulle vara tacksam att få höra en förklaring angående vad det är i husläkarförslaget som gör att det är patientens plånbok som får styra. Det kanske var ett yttrande som Börje Nilsson helst vill glömma.
Herr talman! Det är väl helt klart att om man sammanfattar alla aktioner och övrigt som pågår på sjukvårdsområdet kan man skönja ett bestämt mål från borgerlighetens sida, nämligen att det är fråga om en privatisering och marknadsanpassning. Det är väl tänkbart att dagens förslag om ett husläkarsystem inte leder till det. Men sammantaget är detta säkert inriktningen i borgerlighetens politik. Jag är övertygad om det.

Herr talman! Jag tyckte att det senaste inlägget var möjligen litet långtgående gällande de konkreta insatser som nu har gjorts. Det är exempelvis fråga om en dramatisk förbättring för framför allt alla de äldre patienter som väntar på att opereras för grå starr, inkontinens eller dåliga höftleder, osv. Börje Nilsson ägnar sig åt enkla slogans från de sämsta valhandböckerna. Det är inte mycket jag kan göra åt saken, mer än att jag får fortsätta att tala om vad som sker och Börje Nilsson får tala om vad han tror sker.

Herr talman! Jag tänker ta upp en del av husläkarpropositionen som jag känner stark oro för, nämligen konsekvenserna för skolläkarna. Regeringens husläkarproposition kommer att innebära att skolläkarna försvinner. Det är tyvärr avsikten i propositionen. Husläkarna skall enligt regeringen ta över skolläkarnas arbete då barnens föräldrar väljer husläkare. Vi socialdemokrater beklagar och motsätter oss förslaget främst på grund av de konsekvenser detta för med sig för barnen och ungdomarna i skolan. Jag tycker att det är uppseendeväckande att regeringens förslag bygger på en missuppfattning om skolläkarnas arbete. Regeringen tror nämligen att skolläkarnas arbete bara handlar om stora hälsoundersökningar, men så är det ju inte. Regeringen förbiser i propositionen helt att skolläkarna i samarbete med distriktsvården i mycket stor utsträckning arbetar med förebyggande hälsovård bland barn och ungdomar. Skolhälsovården står för den djupare förståelse för olika befolkningsgruppers situation som Bo Holmberg beskrev väldigt fint i sitt anförande. Vi tycker att det är ett viktigt arbete. Regeringen förbiser alltså att skolläkarna betyder väldigt mycket för t.ex. utsatta barn och ungdomar och deras livssituation. Det är anmärkningsvärt att ett statsråd i den borgerliga regeringen med en folkpartistisk socialminister som säger sig värna utsatta barn och ungdomar lägger fram ett sådant förslag. Jag vill fråga hur det går ihop att säga att man värnar utsatta barn och ungdomar och deras livssituation och samtidigt lägga fram ett husläkarförslag som får de konsekvenser för skolläkarna vi nu ser. Herr talman! Riksdagen uttalade med anledning av en skollagsproposition så sent som för ett par år sedan att skolhälsovården bör ses som elevernas företagshälsovård och ges i nära anslutning till deras arbetsplats av personal med kännedom om den aktuella arbetsmiljön, dvs. såväl skolans innehåll och verksamhet som den aktuella skolans miljö och inre arbete. Det uttalade vi, och nu är den borgerliga riksdagsmajoriteten beredd att kasta de här tankarna överbord. Med skolöverläkarens i Stockholm ord kan man säga följande: att ersätta skolläkaren med husläkare innebär egentligen bara att skolläkaren tas bort -- utan ersättning. Man kan av naturliga skäl inte kräva att husläkarna skall ha den specialkompetens som skolläkaren har. Skolläkaren har specialkunskaper som är mycket viktiga. Det är för det första kunskap om skolan som organisation och för det andra kunskap om åldersgrupperna i skolan, främst tonåringarna, vilka så ofta hamnar mellan olika stolar. Vi vet att dessa specialkunskaper är ovärderliga om man har barnens och ungdomarnas bästa för ögonen. Jag skall exemplifiera: För det första har hela 10-- 15 % av skolbarnen fått diagnoser gällande handikapp eller långvarig sjukdom. Av dessa barn har 1/3 problem som faktiskt påverkar skolsituationen. Det behövs kunskap om skolan för att man skall kunna hjälpa dessa barn. För det andra vet vi att många elever har psykosociala hälsoproblem. Det kräver specialkunskaper, inte minst om tonåringar, som skolläkarna har. För det tredje krävs det särskilda hälsoinsatser i skolan för elever med invandrarbakgrund och för flyktingbarn -- ibland på grund av vad dessa barn har upplevt och de konsekvenser det får för deras situation i skolvardagen. Här har skolläkarna ovärderliga kunskaper som de också kan förmedla till andra personalgrupper i skolan. Herr talman! Det är barnen och ungdomarna som får betala priset när regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten till varje pris skall införa husläkare. Det går ut över skolläkarna. Den grupp elever som lever en ombonad tillvaro kommer säkert att klara sig, men det är som sagt värre för de grupper som har en utsatt social situation i sin hemmiljö. Det kan inte förutsättas att husläkaren ensam skall täcka upp den verksamhet som i dag sker i samverkan mellan skolläkaren och distriktsläkaren, vilka har områdes och befolkningsansvar. Till sist, herr talman, vill jag instämma i Hans

Herr talman! Jag tycker att det är synd att det gått så mycket prestige i husläkardebatten och att sakfrågan och tanken bakom -- rätten att i så stor utsträckning som möjligt få en och samma läkare och rätten att fritt välja vårdcentral, sjukhus och läkare -- kommit i skymundan. Dagens primärvård har byggts ut, och tillgängligheten har successivt förbättrats. Vi har fått en valmöjlighet inom sjukvården. Det finns all anledning i världen att fortsätta att bygga ut primärvården, där personalen arbetar i team och där varje person bidrar med sin kunskap, sin erfarenhet och sin kompetens. I dagens primärvård har vi också på de flesta håll i landet möjligheter att få hembesök av läkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor m.fl. Denna samlade kompetens ger närhet och trygghet. Man kan alltså träffa en och samma läkare på sin vårdcentral i dagens primärvårdssystem. Det är i praktiken samma sak som det Folkpartiet länge velat ha, nämligen en husläkare. Varför då inte fortsätta att bygga ut och förbättra inom den nuvarande organisationen? Varför slå sönder bra vårdteam, principen om områdesansvar osv.? Man gör det egentligen enbart av prestigeskäl. En viktig utgångspunkt vid genomförandet av husläkarsystemet borde vara rätten till och kraven på en rättvis, jämlik och väl fungerande primärvård. Detta är en förutsättning för att människor skall uppfatta primärvården som ett reellt alternativ till den dyrare sjukhusvården, som åtminstone i storstadsområdena är den vårdform som står för hög tillgänglighet och ett jämlikt mottagande. Andra viktiga förutsättningar är att den vård som ges inom primärvården skall präglas av hög kvalitet och kompetens, och att vården utgår från en helhetssyn på individen. För att dessa krav skall kunna uppfyllas krävs ett samarbete mellan primärvårdens olika personalgrupper och med andra vårdnivåer inom hälso och sjukvårdsorganisationen. Som exempel kan nämnas primärvårdens roll i rehabiliteringsarbetet, som på senare tid koncentrerats på att minska långtidssjukskrivningarna och undvika förtidspensioneringarna och i stället få människor i arbete. Det kommer att ställas krav på ett utökat samarbete också med andra huvudmän. Det förebyggande arbetet är ett annat exempel där samverkan både inom och utanför den egna verksamheten är betydelsefull. Det måste också vara heltokigt att omvandla företagsläkare till husläkare, då företagshälsovården måste vara arbetsplats och branschanknuten och spegla förhållandet mellan arbetsplats och individ. Vi vet i dag att många till följd av tokiga beslut när det gäller företagshälsovården i stället kommer att bli husläkare. Så vill jag göra några kommentarer till förslaget till lag om husläkare. Lagparagrafen 2 innehåller regler för husläkarnas anställningsform. Husläkaren skall således kunna vara såväl offentligt som privat anställd eller verksam som egen företagare. En driftsform som prövats på flera håll och i olika sammanhang är kooperativ -- såväl personalkooperativ som brukarkooperativ. I Stockholms läns landsting finns t.ex. ett väl fungerande personalkooperativ vid Västerhaninge vårdcentral. Kooperativet, som finansieras med landstingsmedel via avtal, arbetar framgångsrikt med befolkningsansvaret i hela området. Det finns all anledning att hålla dörren öppen även för andra driftsformer. Det skulle för väl fungerande kooperativ vara mycket olyckligt om lagen inte tillät denna driftsform. Det föreliggande förslaget innebär att allt initiativ och ansvar för organisationen av primärvården flyttas från såväl konsumenterna som vårdpersonalen i allmänhet till läkarkåren. Gränsen är satt till 16 år. Med tanke på att ungdomar utvecklas olika och att många ungdomar, av flera skäl, kan känna behov av att anförtro sig åt annan läkare än sina föräldrars, bör åldersgränsen 16 år slopas. Som skäl till detta kan nämnas att skolhälsovården ofta har ungdomarnas stora förtroende och att skolläkare i många fall väl fyller uppgiften att fungera som husläkare för ungdomarna. I lagförslagets 9 § redogörs för husläkarens uppgifter enligt basåtagandet. Lagtexten ger emellertid knappast uttryck för den bestämda uppfattning som anförs i propositionstexten när det gäller vikten av att träffa samma läkare. I lagtexten sägs att husläkaren ansvarar för att personer på husläkarens lista genom mottagnings eller jourverksamhet vid behov kan komma i kontakt med en läkare och att de i skälig omfattning kan få hembesök. Det här ger ingen som helst garanti för att man får träffa husläkaren, vare sig på mottagningen eller än mindre vid jour eller hembesök. I texten i propositionen räknas husläkarens basåtaganden upp, vari ingår att ''minst omfatta mottagningsverksamhet, hembesök, jour, råd och förebyggande insatser''. Samtidigt klargörs det att om man väljer en husläkare långt från bostaden, får man vara beredd att avstå från hembesök. Det är således helt motstridande uppfattningar som framförs i lagtexten resp. i propositionen. Ja, så här kan man fortsätta att granska paragraf efter paragraf och hitta synpunkter, motsättningar och i många fall ogenomtänkta förslag. Det är heller ingen tvekan om att den personal som aktivt arbetar med primärvården i dag är starkt kritisk till husläkarreformen. Vilka vårdfördelar räknar man med att vinna med det nya systemet? Att läkarna får fördelar är helt klart, men övriga personalkategorier och framför allt patienterna? Ulla Orring sade i sitt inledningsanförande i dag: Äntligen, äntligen! Jag får väl då gratulera Folkpartiet till att den här reformen nu med stor sannolikhet kommer att träda i kraft, för Folkpartiet har haft frågan om husläkare med på sitt program i åtminstone 20 år utan att få majoritet för genomförandet. Nu får man med sig andra partier men säkerligen av olika skäl. Moderaterna har uppenbarligen gått med på en husläkarmodell därför att de ser den som en bas för privatiseringar. Man spelar högt med en genom åren upparbetad och erkänt bra primärvårdsorganisation som har gett god service med sina vårdcentraler, mödra och barnavårdscentraler och distriktssköterskor. Det handlar inte om någon liten verksamhet på marginalen, som i vissa fall här i dagens debatt har gjorts gällande. Det rör primärvård för hela landets invånare och ett oerhört stort patientkontaktnät. Det handlar om miljontals besök hos distriktssköterskor, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler årligen. Införande av husläkarsystemet innebär stora förändringar som kan få förödande konsekvenser för dagens framgångsrika system. Primärvården får inte bli en lekstuga för borgerliga privatiseringsivrare med systemskifte som övergripande mål. Jag vill avslutningsvis bara säga: Att patienten i så stor utsträckning som möjligt skall få tillgång till en och samma läkare är vi överens om. Men det går att få inom nuvarande system och är också i dag etablerat. Därför tycker jag att det är vansinne att man slår sönder väl fungerande system bara för att det nu har gått prestige i husläkarfrågan. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna som det redan har yrkats bifall till av Hans Karlsson.

Herr talman! Det torde inte vara någon större hemlighet i denna församling att jag inte har varit någon större tillskyndare av husläkarförslaget. Jag anser att man när det gäller en stor omorganisation av vården borde ha avvaktat den finansieringsutredning som nu arbetar. Men när jag nu tycker mig ha fått garantier för att de förslag som eventuellt kommer fram ur den utredningen och som kan syfta framåt till en annan organisation av vården och när jag också vet att man har ökat flexibiliteten betydligt under arbetets gång i utskottet, är jag beredd att i dag ställa upp för förslaget. Egentligen, herr talman, har jag begärt ordet för att sjunga distriktssköterskans lov. Det har flera talare redan gjort, men det tål att upprepas. Vi är elva sjuksköterskor från fem partier här i riksdagen som flera år å rad har motionerat gemensamt över partigränserna, och vi har då hållit fram distriktssköterskan som en nyckelperson i vården. Jag vill ge den nuvarande regeringen en eloge för att man äntligen efter alla års försöksverksamhet när det gäller distriktssköterskans rätt att förskriva vissa läkemedel har kommit till skott och ger denna rätt fullt ut. Det har visat sig att det har varit mycket framgångsrikt. Bl.a. har Riksdagens revisorer framhållit de goda resultaten i sin rapport I vår motion har vi påtalat den utomordentligt viktiga roll som distriktssköterskan spelar -- och då inte bara hon utan också barnmorskor och skolsköterskor -- i det förebyggande arbete som också har lovordats här tidigare i dag. Mödra och barnhälsovården har i hög grad bidragit till att Sverige har en i särklass låg barnadödlighet i dag. Vi har i vår motion sagt att genom sin uppsökande verksamhet, sin närhet till befolkningen och sitt samarbete med socialtjänsten och barnomsorgen har dessa yrkesgrupper en områdesbaserad kunskap som inga andra inom primärvården besitter och som det är viktigt att slå vakt om även i framtiden. Nu har både propositionen och utskottet talat om distriktssköterskans nyckelroll i vården. Jag hänvisar främst till sidorna 33 och 34 i betänkandet, där man talar om den viktiga preventiva rollen. Det sägs i betänkandet att husläkarsystemet ger förutsättningar för sjukvårdshuvudmännen att utforma vården på ett sådant sätt att husläkarna verkligen kommer att anlita distriktssköterskorna. Men jag tycker att det är viktigt att framhålla att distriktssköterskan har en alldeles egen yrkesroll, liksom andra inom den primära vården, vilket vi inte får glömma bort. Distriktssköterskorna och barnmorskorna samarbetar med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, laboratorieassistenter och andra grupper, och vi menar att oavsett vem som bedriver vården är det viktigt med ''samverkanscentra'' för olika yrkesgrupper. Jag hoppas nu att sjukvårdshuvudmännen skall leva upp till betänkandets intentioner och att sjuksköterskorna får behålla och utveckla sin egen yrkesidentitet, sin egen yrkesroll, och inte bli något slags mottagningssköterskor för läkarna, som jag tycker att jag har sett tendenser till på senare år. För märk väl: Distriktssköterskan är distriktets sköterska och icke doktorns! Jag tycker att det är viktigt. Det finns tendenser på senare år, och det gäller inte minst föregående regering när man antog förslaget om chefsöverläkare. Moderata samlingspartiet var då det enda parti som gick emot att man så att säga satte läkarna på piedestalen och glömde all den viktiga vård som utförs av annan personal. Jag tycker att det är viktigt att understryka det. Det är viktigt att framhäva att vi sjuksköterskor -- det är dock länge sedan jag själv jobbade i praktisk sjukvård -- inte är läkarassistenter. Sjuksköterskorna har en alldeles egen yrkesroll. Beträffande beslutet om chefsöverläkarna ser vi motionärer nu med tillfredsställelse att det här inte kommer att putsas upp när det gäller husläkarförslaget. Vi har i vår motion önskat att all primärvård skulle behandlas på samma sätt. Men vi får väl nöja oss med att avvakta den utvärdering som Socialstyrelsen skall göra på området -- en utvärdering som redan borde ha påbörjats. Man har ännu inte tagit sig an det här problemet. Herr talman! Om vi skall klara vården i framtiden när vi får allt knappare resurser -- förhoppningsvis minskar inte resurserna, men vi har hur som helst mycket knappa resurser -- är det naturligtvis helt nödvändigt att vården ges på rätt nivå. Vi brukar tala om lägsta möjliga omhändertagandenivå. Det har också betonats av utskottet att detta är viktigt. Därför tycker jag att det är särdeles viktigt att de som arbetar inom primärvården -- sjuksköterskor m.fl. grupper -- används. Det är kanske också är den allra billigaste vårdformen. Därför har inte minst distriktssköterskan en oerhört viktig nyckelroll i vården. Herr talman! Jag tycker att socialdemokraterna i sin reservation nr 8 mycket väl har beskrivit vikten av bl.a. distriktssköterskors, mödra och barnhälsovårdens och sjukgymnasternas roll. Tyvärr läser jag in en liten bockfot i att man vill att allt skall förbli vid det gamla. Man vill konservera monopolet. Därför kommer jag att avstå när det gäller den reservationen. Men jag tycker att motiveringarna för de olika grupperna inom vården är mycket bra.
Herr talman! Jag förstår att Gullan Lindblad inte är någon tillskyndare av husläkarlagen. Det blir mycket tydligt när man läser den motion som hon hänvisar till. Hon säger bl.a. att man vill framhålla det positiva med ett områdesansvar. Distriktssköterskor och distriktsbarnmorskor samarbetar även med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och laboratorieassistenter, för att nämna några viktiga grupper. Det är viktigt med samverkanscentra oavsett vem som bedriver vården. Genom ett områdesansvar kan vårdgivarna bilda sig en uppfattning om invånarnas livsbetingelser, t.ex. boende, trafik, skola, barnomsorg och sociala miljöeffekter. Jag förstår inte att Gullan Lindblad med den här argumentationen över huvud taget kan ansluta sig till systemet med husläkare. Det måste vara bättre om Gullan Lindblad verkligen stod för vad hon säger, nämligen att hon ansluter sig till det socialdemokratiska avslagsyrkandet. Då skulle distriktssköterskorna få en möjlighet att vara en del i primärvården. Nu riskerar vi i stället att bryta upp de samverkansformer som finns.

Herr talman! Jag tror att Hans Karlsson hörde på litet dåligt vad jag sade. Jag betonade just att från det första preliminära förslaget om husläkare till det betänkande vi har i dag har väldigt mycket hänt. Det har framför allt skett genom att utskottet har framhållit de saker jag tycker är viktiga. På s. 32-- 34 -- Hans Karlsson torde ha varit med om utarbetandet -- sägs att det är mycket viktigt att sjukvårdshuvudmännen verkligen ser till att berörda personalgrupper kommer att ges utrymme och att vården utformas i enlighet med de behov och förutsättningar som finns. Jag tror att varje vårdhuvudman -- oavsett vem det är -- kommer att leva upp till detta. Jag är också övertygad om att man från regeringens sida kommer att beakta detta i det kommande arbetet. Det är mycket värdefullt att flera läkare kommer in i bilden. Det är värdefullt att vi inte bara har en monopolsjukvård utan att det blir flera specialister och att flera kan etablera sig i vården. Jag ser något positivt i att vi har ett flexibelt vårdbehov. Jag tvekar i dag inte inför detta. Det är oerhört viktigt att den preventiva vården verkligen betonas och beaktas i fortsättningen och att de grupper som jag har räknat upp får en nyckelroll även i fortsättningen.
Herr talman! Gullan Lindblad säger att hon under resans gång har fått sådana förändringar till stånd att hon nu kan stödja det här. Jag kan inte riktigt se vilka förändringar som har inträffat i texterna och som skulle betyda att de ambitioner som Gullan Lindblad ger uttryck för i sin motion, skulle ha fått genomslag. Det är nog snarast så att Gullan Lindblad har tvingats acceptera det här för att hålla ihop regeringen och få igenom ärendet här i kammaren. I debatten här har det från och till talats om att vi socialdemokrater är emot valfrihet, husläkare och emot att människor skall kunna välja fritt, ha en egen läkare osv. Jag vill här passa på att peka på vad jag sade redan tidigare. Vi socialdemokrater understryker vikten av att relationen mellan patienten och hälso och sjukvården har en kontinuitet. Vi verkar för det genom att föreslå den här förändringen i hälso och sjukvårdslagen. Sjukvårdshuvudmännen skall åläggas att planera verksamheten, så att de människor som vill välja en läkare kan göra detta. Vi vill ta vara på det som fungerar bra och naturligtvis rätta till det som inte fungerar bra i dagens sjukvård. Men vi vill göra det med utgångspunkt ifrån den nuvarande primärvårdsorganisationen. Vi är övertygade om att det är den bästa och snabbaste vägen för att nå framgång. Vi vill se till att det finns en personlig verksamhet och att det finns förutsättningar för en förebyggande hälsovård på arbetet, i skolan och i samhället där vi bor. Vi vill se till att man har kvar rätten att välja läkare. En sådan rätt finns redan i dag. En del har påstått att en sådan möjlighet kommer att ges genom husläkarlagen, men det finns redan en möjlighet att välja läkare. Vi vill se till att sjukvårdsresurserna är så fördelade att alla människor har möjlighet att komma i åtnjutande av dem när de behöver. Det är behoven som skall styra -- inte vad vi har för driftform, organisation eller administration.
Herr talman! Hans Karlsson känner mig mycket dåligt när han säger att jag har tvingats acceptera. Mig tvingar ingen. När jag hade konstaterat att väldigt många av de krav som jag har ställt för att få en flexiblare organisation och för att fler läkare kan komma in i bilden som husläkare har tillgodosetts och att inte minst skrivningarna när det gäller den förebyggande vården var bra m.m., accepterade jag förslaget. Jag sade tidigare att om det bara gäller texten i socialdemokraternas reservation tycker jag att man mycket väl har motiverat vilken roll husläkarna, distriktssköterskorna, mödra och barnhälsovården m.fl. skall ha. När jag sedan lyssnade till debatten blev jag helt förskräckt. Då förde man verkligen fram synpunkter om ett evigt konserverande av ett landstingsmonopol där man inte kan tänka sig andra flexibla lösningar. Det sägs visserligen i vissa fagra ord, men debatten har med all tydlighet visat vad ni vill åstadkomma. Sedan blir man litet full i skratt när man hör att både socialdemokrater och vänsterpartister i dag talar sig varma för valfrihet. Den åsikten han nog inte utmärkt de partierna allra mest genom åren. Tvärtom har man velat ha stora system som skulle passa alla. Vi vet också vad det har blivit för resultat av det.
Herr talman! Jag vill kommentera ett par av de saker som har kommit upp sedan jag sist hade förmånen att ha ordet för att sedan närma mig något som kanske kan vara en avslutning på den här innehållsrika debatten. Ewa Hedkvist Petersen tog upp frågan om skolläkarna. Jag tror att hon var den första i dag som tog upp den aspekten. Hon använde i det sammanhanget ett ord som jag tror att alla socialdemokrater i dag har använt i diskussionen av husläkarförslaget, nämligen att förslaget kommer att rasera allt möjligt. Regeringsförslaget innebär att antalet allmänläkare, husläkare, under de närmaste två tre åren kommer att öka med ungefär 50 %. Omkring 4 500 husläkare kommer om några år att finnas, och de kommer att innebära en resurs som vi förut aldrig har haft på den nivån. I utskottsbetänkandet sägs att detta sannolikt kommer att påverka antalet skolläkare. Det är väl en rimlig bedömning att förstärkningar inom vården som når människor påverkar beslut som fattas exempelvis ute i kommunerna. Jag har inte velat hemlighålla att så kan vara fallet. Ewa Hedkvist Petersen undrade om inte detta kommer att leda till att svaga och utsatta grupper drabbas. Jag tror inte det. Om vi förstärker resurserna där människorna finns och ser till att alla människor, även de som inte är de mest framfusiga i samhället eller de som har lättast att komma fram, har en fast kontakt, bör det i första hand innebära en förstärkning för dessa grupper. Det har ju egentligen aldrig varit så att de som är starka och mäktiga har saknat tillgång till sin tids resurser, utan det är de svaga som av olika skäl har haft svårt att komma fram till resurserna. Det är alltså inte på något sätt ett motsatsförhållande för oss i Folkpartiet att både verka för att förstärka handikapplagstiftningen, vilket skedde nyligen i och med att den största handikappreformen någonsin lades fram för Sveriges riksdag, och att som i dag lägga fram förslaget om husläkare. Sylvia Lindgren var, liksom många andra socialdemokratiska talare, inne på tanken att det här förslaget inte är allvarligt menat från oss som lägger fram det, utan att det är prestigeskäl som ligger bakom. Jag har under det gångna året sett det där argumentet här och var i pressen i samband med att frågan diskuterats, och jag har varje gång blivit lika förvånad över att man vill nedlåta sig till den typen av argument. Vad är det som ligger i argumentet om att det är prestigeskäl som ligger bakom? Det måste betyda att folkpartisterna, som lade fram det här förslaget någon gång i mitten av 70-talet och då drev det hårt, sedan har kommit fram till att förslaget inte var så bra men att man fortsätter att driva det ändå. Eller vad innebär talet om prestigeskäl annars? Antingen använder man ordet utan att tänka sig för, eller så är det en aklagelse av den typen, och i så fall tycker jag, även om jag talar i egen sak, att det är en tarvlighet. Sylvia Lindgren och andra socialdemokrater har i dag talat sig varma för valfrihet och kontinuitet, och det glädjer mig. Det har varit en sann fröjd att få höra, speciellt från det hållet. Skall sanningen fram så har den utveckling mot en allt större grad av valfrihet som ägt rum inom svensk sjukvård under de senaste fyra fem åren drivits fram från borgerligt håll, bl.a. av mitt eget parti. Vi som har varit verksamma ute i landstingen eller i Landstingsförbundet vet att man i nästan varje beslut längs resans gång har fått släpa Socialdemokraterna med sig. Det är inte uteslutet att de efter något år, efter det beslut som jag hoppas att riksdagen fattar om några minuter, kommer att åberopa det här som en utmärkt reform och ett framsteg för en ökad valfrihet, men under tiden är det vi från borgerligt håll som får ta på oss ansvaret för att se till att förändringarna sker, vad gäller såväl valfrihet som kontinuitet. Det har av flera talare anförts att husläkarförslaget, möjligheten att välja en egen läkare, skulle drabba de som är svaga i samhället. Jag har, som jag antydde nyss, alltid haft litet svårt att förstå tyngden i det argumentet. Häromveckan, herr talman, var det i Aktuellt inför dagens debatt ett inslag om husläkarna. Påannonseringen var riktigt käck. Det var en bild av en äldre man, som verkade ha det svårt, och det gick ut på att mannen inte var lönsam för husläkarna. Jag hade förmånen att själv vara med i det inslaget tillsammans med en socialdemokratisk landstingspolitiker, som var negativt inställd till husläkare. När inslaget väl sändes kunde jag konstatera att den gamle mannen som inte var lönsam -- på vilket sätt nu gamla och sjuka någonsin är lönsamma i den meningen -- hade valt en privat husläkare i Vallentuna. Reporten frågade honom: Vad säger du om att ha en husläkare? Då svarade mannen: Det är det bästa jag kan tänka mig. Man har att göra med samma läkare hela tiden, och man behöver inte berätta en hel roman. I reportaget diskuterades sedan de olika ersättningsbelopp som läkarna får, och läkaren sade då till den gamle mannen att denne inte behövde bry sig om att han så att säga inte går med vinst. Mannen svarade då: Nej, jag har inte brytt mig om vad de har skrivit i tidningarna heller. Jag menar att det tyder på att den gamle mannen har en avsevärt mycket bättre förmåga att bedöma de här sakerna än de socialdemokratiska talare som jag i dag har lyssnat till i debatten. Det har i dag från socialdemokratiskt håll riktats en kanonad mot det här förslaget. Det finns nästan inte något ont på jorden som inte husläkare och möjligheten att välja en egen husläkare skulle åstadkomma. Det är -- för att använda en formulering som jag har använt en gång tidigare i dag -- fråga om den obotfärdiges förhinder. Av någon anledning är man helt och hållet emot förslaget. Jag har för min del gissat att det har att göra med vaktslåendet om landstingens vetorätt vid etableringar. Det är den ömmaste av punkterna. Det är en misstanke som också Göte Jonsson var inne på när han försökte komma fram till vad som är bakgrunden till den oerhörda upphetsningen inför en så enkel tanke som att vi svenskar skulle få möjlighet att välja en egen läkare. Förslaget är enkelt. Jag kan, herr talman, sammanfatta det i några ord. Utskottsbetänkandet och regeringsförslaget innebär att alla svenskar skall få rätt att välja en egen husläkare, att det för de läkare som uppfyller kvalitetskraven skall finnas en etableringsfrihet, att det skall råda konkurrensneutralitet emellan dem och att det även i fortsättningen lokalt skall finnas utrymme för att utforma systemet som det passar. Konstigare än så är inte förslaget, och det är väl värt att vinna bifall av riksdagen inom några minuter.

Herr talman! Bo Könberg påstår att jag har sagt att det här förslaget ''raserar'' den situation vi har nu. Det ordet har jag aldrig använt. Däremot känner jag en väldigt stark oro när jag ser att konsekvensen av husläkarförslaget är att också skolläkarna försvinner, med den kompetens de har i dag och med den möjlighet att göra ett arbete i skolan som de har i dag. Det är faktiskt en konsekvens av husläkarförslaget, och när man läser propositionen ser man att regeringen faktiskt också är medveten om det. Jag menar att regeringen inte tar de följderna av beslutet på tillräckligt stort allvar.

Den kompetensen och den kunskapen behöver vi faktiskt i den svenska skolan, och jag tycker att det är fel att husläkarförslaget skall innebära att den kompetensen försvinner. Det blir ju faktiskt följden om förslaget genomförs. Ulla Orring sade under debatten att man framöver får rätta till felaktigheter som kan uppstå. Jag vill därför fråga Bo Könberg: Kommer man att rätta till de konsekvenser som det här beslutet får?
Herr talman! Jag utgår från att Ewa Hedkvist Petersens fråga var seriöst menad. Det är ju självfallet så att nästan ingenting av det vi människor bygger är perfekt. Möjligen är det som de stora konstnärerna skapar perfekt, men av det som vi andra håller på med är ingenting perfekt. Det är också självklart att saker som inte är perfekta måste rättas till i en strävan att få dem bättre -- vi kommer däremot aldrig lyckas med att få dem perfekta. Av det Ewa Hedkvist Petersen sade om skolläkarna låter det som husläkarlagen på något vis skulle förbjuda skolläkare, men så är det självfallet inte. Vad det handlar om är en bedömning som vi har gjort. Vi menar att verksamheten kommer att få en annan utformning, kanske med färre skolläkare, om hela svenska folket har en fast läkarkontakt via husläkarsystemet. Om det är så att Ewa Hedkvist Petersen och andra socialdemokrater tänker rösta emot socialutskottets förslag därför att man tror att skolläkare och annat skall förbjudas i lag, kan de alltså nu låta bli att rösta emot och i stället rösta för, eftersom något sådant inte blir följden av förslaget. Ewa Hedkvist Petersen sade också att hon inte hade använt ordet ''rasera''. Jag antecknade det i all hast. Är det fel, ber jag om ursäkt och konstaterar att hon i så fall var en av de få socialdemokratiska talare som i dag inte har använt ordet ''rasera''.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att regeringen är beredd att rätta till de dåliga konsekvenser av beslutet som vi kanske kommer att se i framtiden. Det noterar jag. Sedan vill jag säga till Bo Könberg att det jag är orolig för är att den kunskap om barns och ungdomars livsvillkor som grupp i samhället och i skolan och om deras arbetsmiljö som faktiskt skolläkarna har Det är deras specialistkompetens, som man bara kan få om man arbetar aktivt i en skola och dess miljö. Det är en mycket viktig kunskap, och jag tycker att en biträdande socialminister och sjukvårdsminister ur folkhälsoperspektiv skulle vara orolig för att den kompetensen försvinner. Av naturliga skäl, som jag sade tidigare, kan man inte kräva att husläkaren har denna kunskap om han eller hon inte jobbar i skolan mera än vad en husläkare kommer att kunna göra med alla de patienter av olika schatteringar den har. Det är den oro jag känner. Jag hoppas att detta beslut kommer att följas upp ordentligt och att vi rättar till det som blir fel.
Herr talman! I Bo Könbergs senaste anförande talade han som om man i dag inte skulle ha möjlighet att välja läkare. Det är naturligtvis fel. Möjligheten att välja läkare är inte någon innovation som kommer med husläkarlagen. Den har funnits tidigare. Ett antal borgerliga talare har raljerat över att vi socialdemokrater talar om valfrihet, precis som om det skulle vara något nytt. Men det är skillnad på vår valfrihet och den valfrihet som de borgerliga talarna syftar på. Vår valfrihet handlar om valfrihet för alla och inte bara för några, medan husläkarlagen kan leda fram till att det blir valfrihet endast för några. Statsrådet Könberg berömmer sig av att ha avskaffat köerna, men det var ju den socialdemokratiska regeringen som såg till att man började kapa dem.
Herr talman! Om jag förstod Hans Karlssons inlägg rätt handlade det om att Socialdemokraterna skulle vara för valfrihet åt alla i stället för åt några. Det låter alldeles utmärkt -- vem är inte hellre för valfrihet åt alla i stället för åt några? Men vad det hade att göra med de förslag som nu står emot varandra i den kommande omröstningen har jag inte kunnat utröna ännu. Det är väl mera sannolikt att man får valfrihet åt alla i ett system som byggs ut kraftigt och som tillförs pengar än i ett system där man vill ha en allmänt opreciserad skrivning i lagen och inte vill tillföra några resurser. Till sist något om Socialdemokraternas insatser för vårdgarantin. Jag kanske får påminna om att det väcktes en motion för flera år sedan från moderat håll i den här frågan, och i januari 1991 väckte Folkpartiet med, tror jag, Daniel Tarschys som första namn förslag om en vårdgaranti. Det förslaget nappade sedan Socialdemokraterna på. Det var bra att de gjorde det, men den egna insatsen var inte speciellt imponerande.
Herr talman! Valfrihet för alla, vad har det med husläkarlagen att göra, frågar statsrådet Könberg. Resultatet av husläkarlagen kan faktiskt bli att det inte är valfrihet för alla längre, och det är vad jag syftade på i min förra replik.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över att Bo Könberg så starkt angrep att jag tyckte att detta med husläkare och rätten till egen läkare nu har hamnat i en prestigedebatt. Men det senaste inlägget från Bo Könberg belyser ändå en prestigedebatt: Vem står egentligen för vårdgarantin? Sanningen är väl den, Bo Könberg, att det är två frågor som framför allt Folkpartiet har profilerat inom sjukvården, och det är husläkare och rätten till eget rum. Jag tycker att det är bra att man har jobbat på det viset. När det gäller rätten att ha en egen läkare har vi också sagt att vi definitivt inte är emot det. Vi tycker att det mycket väl kan inbegripas i den organisation som vi har i dag. Vi har möjligheten att fritt välja läkare. Vi har också möjligheten att fritt välja vårdcentral och även sjukhus. Men vi ser också detta som en helhet, med ett team som jobbar på en vårdcentral med områdesansvar. Där finns inte bara en husläkare. Det finns distriktssköterskor, undersköterskor, terapeuter, kuratorer, sjukgymnaster m.fl. Det är inte alltid så att man behöver ha kontakt med just husläkaren. Det är detta helhetsbegrepp som för oss socialdemokrater är så viktigt. Det är också viktigt att man har en hög kvalitet, god tillgänglighet och ett förtroende plus helhetssynen. Med det nu föreliggande förslaget lägger man på tok för stor vikt vid just läkarnas roll och tappar bort många andra personalgrupper. Här har diskuterats inte minst distriktssköterskornas roll. När man bestämmer sig för att ha flera läkare innebär det i många fall konverteringar av tjänster. Det gör man i dag ute i våra landsting utan att man dessförinnan tittar på vem som skall göra vad i det nya systemet. Agda innan hon blir undersökt osv.? Då innebär det i många fall att man utnyttjar husläkarna till många andra uppgifter än det som de är duktiga på. På så vis kan det komma att bli en väldigt dyr och felaktig reform.

Herr talman! På en punkt skall jag ge Sylvia Lindgren rätt. När Hans Karlsson och jag diskuterar vem som först lade fram förslaget om vårdgaranti liknar det förstås en strid om prestige eller, om man så vill, att göra reklam för det egna partiets insatser. Jag är fullt beredd att överlåta bedömningen av Socialdemokraternas och Folkpartiets insatser till andra och dra mig tillbaka från den striden just nu. Det som väckte min upprördhet i Sylvia Lindgrens tidigare inlägg var att hon försökte hävda, som jag uppfattade det, att Folkpartiet liberalerna, jag, regeringen och andra lade fram ett stort och viktigt förslag om en förändring i svensk sjukvård av prestigeskäl -- underförstått att vi själva tyckte något annat i sakfrågan. Jag tycker att den politiska debatten skulle må bra av att man i stället för att leta varandras motiv tog på allvar de motiv som anförs. Det finns säkert då och då dolda motiv här i världen, men de är oerhört mycket färre än vad politiska meningsmotståndare tror om varandra. Den typen av debatt har jag tidigare inte mött så ofta hos Sylvia Lindgren, och det var kanske orsaken till min förvåning. Sedan vill jag bara, herr talman, erkänna mig skyldig till den anklagelse som Sylvia Lindgren riktade mot Folkpartiet: Vi har profilerat oss på husläkare och eget rum.
Herr talman! Återigen: vi har redan i dag rätten att välja läkare. Det är därför hela den här reformen ter sig väldigt märklig. Jag skall ge ett exempel från min egen vårdcentral, där man nu har infört husläkarsystemet, alltså i Stockholm. Där har läkarna bestämt sig för att vara ett team -- men det är läkarna som har kommit överens om detta. Jag ringde häromdagen för att jag ville ha ett recept. Man frågade mig: Hos vilken läkare är du listad? Ingen aning, sade jag, för jag visste inte till vilken läkare jag skulle anmäla mig. Jag hade inte den kännedomen när lappen ramlade ner i min brevlåda. Då gick den som hade svarat i telefon och letade upp mitt namn och sade: Du är listad hos doktor X, men tyvärr har han telefontid bara på onsdagar mellan kl. 8 och 10, så var så god och återkom då. Jag sade att jag inte kunde återkomma då, och jag fick till svar att det var endast då som min husläkare hade telefontid. Detta sköts alltså på ett annat sätt än vad jag har varit van vid när jag har vänt mig till min vårdcentral. Vi har inte använt ordet ''rasera'', som samtliga socialdemokrater anklagades för. Däremot har jag sagt att införandet av husläkarsystemet innebär stora förändringar, som kan få förödande konsekvenser för dagens framgångsrika system. Det påståendet står jag helt och fullt för, Bo
Herr talman! Om det skulle behövas några fler argument för husläkare -- jag tror knappast det -- tycker jag att den episod som Sylvia Lindgren beskrev, om hur det ser ut innan husläkarlagen införs, kan vara ett gott argument för att rösta för den.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 26 behandlas regeringens proposition om tobakslag samt 78 motionsyrkanden inom detta ämnesområde. Den föreslagna lagen innehåller regler om vissa miljöer där rökning inte skall få äga rum eller där vissa utrymmen skall hållas fria från tobaksrök. Huvudregeln är att rökning inte skall vara tillåten i lokaler för barnomsorg, skolverksamhet och annan verksamhet för barn och ungdom, färdmedel i inrikes kollektivtrafik, lokaler för hälso och sjukvård, lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. I lokaler där offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster anordnas och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde skall, om miljön inte är rökfri, finnas områden där rökning inte är tillåten. Även för hotell och restauranger ges särskilda regler. Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal eller annat utrymme som omfattas av lagförslaget svarar för att reglerna följs. Vidare föreslås en skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att samverka för att arbetsplatser i allt väsentligt blir rökfria. Det huvudsakliga syftet med den lagstiftning som föreslås är att skydda allmänheten från att ofrivilligt utsättas för tobaksrök och att skydda barn och ungdom från att börja bruka tobak. Regeringen understryker att den lag som nu föreslås är ett första led i åtgärder för att begränsa tobaksbrukets skadeverkningar. Beroende på den fortsatta utvecklingen kan det bli aktuellt att till riksdagen återkomma med ytterligare förslag till åtgärder, t.ex. om syftet med bestämmelserna inte uppnås eller om nya regler införs inom EG. Socialutskottet är väl medvetet om de hälsorisker och det obehag som många människor drabbas av på grund av rökningen. Det är därför mycket viktigt att människor inte mot sin vilja tvingas vistas i lokaler där det röks och utsättas för passiv rökning. I den föreslagna lagen finns för vissa lokaler och utrymmen bestämmelser om begränsningar av rökningen. Information om tobakens skadeverkningar har sedan länge bedrivits i vårt land. Även om andra åtgärder vidtas för att minska tobaksbruket är olika former av information och utbildning fortfarande grundläggande element i samhällets åtgärder mot tobaksbruket. Genom det tobaksprogram som det nyligen inrättade Folkhälsoinstitutet bedriver har de hälsoupplysande informativa insatserna mot tobaksbruket förstärkts på central nivå, vilket är mycket betydelsefullt. Det är också viktigt att informationen om tobakens skadeverkningar intensifieras på lokal nivå inom skolor, primärvården, frivilliga organisationer etc. Skolans förebyggande insatser måste få hög prioritet och stort utrymme på skolschemat. Särskild vikt måste läggas vid att nå de ungdomsgrupper som vi vet i dagsläget röker mycket. Sjuk och primärvårdens kunskaps och informationsmaterial om tobakens skadeverkningar måste komma skolor och övriga myndigheter till del. Särskilt angeläget är att understryka vikten av att gravida kvinnor och småbarnsföräldrar informeras om tobakens skadliga effekter. I detta sammanhang har mödravården och sjukvården en viktig roll, liksom Insatserna för att tillförsäkra människor en rökfri miljö måste fortsätta och intensifieras. Unga människor i hemmet och i skolan skall erinras om vikten av att de inte börjar röka och av att de -- om de trots allt börja röka -- visar hänsyn mot dem som inte röker. Fostran av barn och ungdom i hem och skola är avgörande för gundläggandet av sunda och goda värderingar, liksom all informationsverksamhet och opinionsbildning. Utvecklingen i Sverige är av dessa skäl mycket positiv. Antalet rökare minskar sedan flera år. Detta tyder på att de redan vidtagna åtgärderna har haft god effekt. Det är en mycket viktig folkhälsofråga att minskningen fortsätter. Sverige är kanske det land som har de bästa utsikterna att nå WHO-målet: att 80 % av befolkningen skall vara rökfri år 2000. Herr talman! Så här långt är socialutskottet enigt, och därför ställer sig utskottet bakom regeringens förslag om införandet av den nya tobakslagen. Men som framgår av betänkandet vill en majoritet, bestående av Ny demokrati och Socialdemokraterna, att riksdagen skall uttala sig för en betydligt mer långtgående reglering. Dessa partier tillmäter inte det enskilda, personliga ansvaret någon större betydelse -- av deras ledamöter i utskottet att döma. Trots att vi kan notera mängder av lokala lösningar, som leder till allt fler rökfria miljöer i vårt samhälle, intar de förmynderiets roll. Den skiljelinje som därmed har uppstått inom socialutskottet gäller principfrågan om det verkligen är riksdagen som skall fatta beslut med denna innebörd. Därmed devalverar majoriteten värdet av de uttalanden som utskottet enhälligt gjort om vikten av information och upplysning. Ny demokratis representant har snabbt anpassat sig till den förmyndarmentalitet som hans parti i den senaste valrörelsen lovade att med alla medel bekämpa. Ny demokrati har numera förvandlats till ett skattehöjar-, förbuds och regleringsparti. Det visar att partiet är opålitligt, i ordets sämsta mening. Man tror inte längre -- tvärtemot vad man hävdade i valrörelsen -- att människor kan ta något eget personligt ansvar. Man förstår inte att förmynderiet underminerar det individuella ansvarstagandet. Alla dessa signaler har gått upp i rök. Intrycket av vindrutetorkarpolitiken inom Ny demokrati framstår än mera tydligt när sex nydemokratiska representanter -- fem ledamöter av denna kammare och även partisekreteraren -- i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag skriver att de vill fimpa hela lagförslaget. Därmed går man så att säga 180 grader på tvärs mot partiets linje i socialutskottet. När socialutskottets socialdemokrater väckte sin motion med krav på skärpningar reagerade ''Detta måste ses som ett beklagligt återfall i sjuttiotalistiskt förbudstänkande. Så fort man då upptäckte något som man ogillade krävdes lagstiftning eller åtminstone centralt utfärdade påbud. Men det är inte med förbud eller statliga pekpinnar man löser problemen. Upplysning är effektivare, upplysning och råd om hur man bär sig åt om man vill sluta.'' Herr talman! Jag tror att det finns många inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen som har samma sunda inställning till det personliga och det lokala ansvarstagandet. De vill, liksom vi reservanter, överlåta till arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer att komma överens om hur man skall åstadkomma rökfria arbetsmiljöer och hur man skall förhindra att människor ofrivilligt utsätts för tobaksrök. En decentraliserad beslutsordning gör det möjligt att ta hänsyn till de högst varierande förhållanden som råder på olika arbetsplatser. Det är angeläget att parterna känner ett stort ansvar för att dessa frågor löses på ett positivt sätt och bejakar de värderingar som regering och riksdag står bakom. Därmed blir lösningarna förankrade, bejakade och respekterade av dem som närmast berörs av åtgärderna. Det visar den framgångsrika utveckling som redan pågår -- utan att riksdagen i lagtext föreskrivit hur detta skall gå till. Den bedömning och avvägning som sjukvårdsministern och regeringen har gjort i propositionen bör därför kunna accepteras av riksdagen. Jag yrkar därför i motsvarande del bifall till reservationerna 1 och 2. Herr talman! Det är angeläget att Sverige harmoniserar regler som berör handeln med tobaksvaror med motsvarande regler inom EG. På detta område har EG under senare tid antagit direktiv i skärpande riktning om att förpackningar till tobaksvaror skall förses med varningstexter, innehållsdeklaration och uppgifter om högsta tjärhalt i cigarettrök. Direktiven omfattas av EES avtalet. I Sverige finns det sedan 1977 en lagstiftning om varningstext och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, som synes överensstämma med EG:s direktiv. Regeringen har i propositionen föreslagit att nuvarande regler om varningstext och innehållsdeklaration justeras så, att det klart framgår att föreskrifter kan meddelas om fler varningstexter på varje förpackning. Vi reservanter ser positivt på detta förslag, eftersom information om tobakens skadeverkningar är av mycket stor betydelse för att en minskning av tobakskonsumtionen skall kunna åstadkommas. Innan ytterligare regler, som berör handeln, antas bör -- för att motverka uppkomsten av handelshinder -- samråd ske med företrädare för producenter, importörer och detaljister samt berörda myndigheter. Införande av ett ensidigt svenskt reklamförbud skulle också innebära betydande konkurrensnackdelar för den svenska tobaksindustrin, som marknadsför produkter som relativt sett är mindre hälsofarliga än utländska tobaksprodukter. Någon möjlighet att stoppa reklam för utländska tobaksprodukter i utländska tidskrifter och TV-kanaler, som i allt högre utsträckning läses och ses av ungdomar, finns inte. Reklam för tobaksprodukter kommer således att nå fram till många ungdomar även om ett reklamförbud införs. Den utländska tobaksindustrin använder sig redan av s.k. dold reklam, genom att registrera sina varumärken även för andra produkter än tobaksvaror. Med nuvarande yttrandefrihets och tryckfrihetslagstiftning är det svårt att förhindra denna form av smygreklam. I Sverige är tobaksreklamen redan mycket noga reglerad. Reklamen är också balanserad. I annonser upptar varningstexter minst 20 % av ytan. Om ett förbud införs försvinner även denna form av produktinformation, och alternativet blir med säkerhet en ökande flora av dold reklam och varumärkesexponeringar i många sammanhang. Herr talman! Alldeles nyss fick jag en tidning där man man kan se ett tydligt exempel på denna smygreklam. Det är Televerket Radios programtidning Calling. På omslaget ser man snabba sportbilar med varumärken: Marlboro och Camel. Och i en text står det: ''Hallå där i depån! Nu behöver ni inte skruva på mera turbotryck, för det här racet har jag som i en liten ask''. Herr talman! Så här går det till. Vi kommer att få se mycket mer av det här. I Sverige har vi en reglerad tobaksreklam som är öppen, synlig, saklig och måttfull. Varningstexter upptar minst 20 % av annonsytan. Då vill jag fråga majoriteten om den verkligen vill få denna ersatt av en aldrig sinande flora av dold reklam -- smygreklam och varumärkesexponeringar i de mest besynnerliga sammanhang. Kreativiteten hos reklammännen känner som bekant inga gränser. Det var alltså ett färskt exempel som jag tog upp. Det finns också risk för att internationella märken med högre halter av kolmonoxid och tjära m.m. ökar. Det finns vidare en skillnad mellan effekterna av ett reklamförbud när det gäller alkohol och tobak. När det gäller alkoholen, där reklam inte är tillåten i Sverige, är förbudet verkningsfullt. På tobaksområdet -- där distributionsmonopolet är borttaget, till skillnad från hur det är på alkoholområdet -- blir det sannolikt så, att de som kan förfoga över resurserna för smygreklam också tar hand om marknaden. Motionärernas förslag kommer enligt reservanterna enbart att påverka marknadsandelarnas fördelning. Den totala konsumtionen kommer inte att minska. På tobaksområdet blir det sannolikt så att de som kan förfoga över resurserna för smygreklam, också tar hand om marknaden. Motionärernas förslag kommer enligt utskottet enbart att påverka marknadsandelarnas fördelning. Vad som talar för detta är att vi har en mindre andel rökare i Sverige än man har i länder som länge har haft reklamförbud. Mot denna bakgrund är regeringens och statsrådet Könbergs bedömning välmotiverad, och vi reservanter tillstyrker därför regeringens förslag till ställningstagande i frågan om reklamförbud. Herr talman! Förutom till reservationerna 1 och 2 ber jag att få yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Vi har i dag haft en intensiv debattomgång om husläkarförslaget, och nu skall tobakslagen diskuteras här under eftermiddagen och kvällen. Många delar uppfattningen att det pågår en global katastrof i det tysta. Därmed är rökningen ett av de största hoten mot mänskligheten. Jag går inte så långt, men jag är mycket väl medveten om tobakens skadeverkningar. De omdömen som fälls här är hårda och måste tas på allvar. Cancerkommittén beräknar att 10 000-- 12 000 människor årligen avlider i vårt land till följd av sjukdomar orsakade av rökning, eller också har rökningen varit en bidragande orsak. Man frågar om vi politiker inte vill göra något åt detta. Frågan är enkel, men svaret är mera komplicerat. Självklart kan vi inte utan att reagera ta del och mycket starkt beröras såväl av de skadliga effekter som rökningen åsamkar den enskilde individen som av de totala kostnader som rökningen förorsakar samhället och hälso och sjukvården. Framför allt måste vi värna de unga, så att de inte hamnar i ett beroendeförhållande när det gäller tobaken. Det gäller att skjuta på debuten. Enligt vissa forskare finns det också ett starkt samband mellan rökningen och bruket av narkotika. Om vi förmår minska tobaksbruket kommer vi längre fram att se resultatet -- ett förbättrat hälsoläge. Särskilt viktigt här är de gravida kvinnorna och barnen, vilka skulle må bättre. Vidare skulle det bli minskad sjukfrånvaro. Antalet sjukpensionärer skulle bli mindre osv. Jag tror att alla vi som varit med vid behandlingen av den här propositionen är överens om att rökningen måste minska och om att tobaksbruket är ett av de stora folkhälsoproblemen. Tobaksutredningen var klar redan för tre år sedan. En rad radikala förslag lades fram, vid sidan av de allmänna informationsinsatserna. Man talade om rökfrihet i arbetslokaler där fler än en person arbetar, om reklamförbud och om en åldersgräns för inköp av tobaksvaror. Men den dåvarande socialdemokratiska regeringen orkade inte ta i den här heta potatisen. Nu har vi en borgerlig regering. För första gången föreslås en tobakslag, som jag och många med mig anser vara det första steget mot en mycket restriktivare hållning till tobaksbruket. Frågan är inte okontroversiell. Som jag ser saken är det viktigt att åstadkomma ett relevant resultat: en lagstiftning som kan följas. Förslagen innebär förbud mot rökning i daghem, på skolor och i fritidslokaler. Detsamma gäller lokaler för hälso och sjukvård samt tandvård. Särskilda rökrum får dock inrättas. På större restauranger skall det finnas rökfria områden, och hotellen skall erbjuda rökfria rum. Här vill utskottsmajoriteten gå längre. Men med en decentraliserad beslutsordning bör parterna kunna komma överens, tycker jag och övriga reservanter, om att en rökfri arbetsmiljö skall åstadkommas, oavsett om det är stora eller små arbetsplatser. Jag instämmer därmed i vad som sägs i reservation nr 1 Herr talman! Frågan om en åldersgräns för inköp av tobak är också en mycket angelägen fråga för mig. Det gäller här att gå så långt som möjligt, så att rökdebuten skjuts upp. Under de senaste veckorna har vi blivit påminda om att det är 600 ungdomar i veckan som börjar röka. Beträffande elever i årskurs 9 visar studier att mer än var fjärde rökare är flicka och var femte är pojke. Detta är skrämmande. Här behövs det inte bara förbud mot inköp utan också en oändlig kampanj med fakta om rökningens skadeverkningar, främst ute på våra skolor. Även föräldrar och andra anhöriga måste på alla sätt bidra här och sprida upplysning. Det folkhälsoinstitut som har tillkommit har också en särskild uppgift då det gäller att bevaka rökningen, att försöka förhindra densamma och att sprida information. Det finns faktiskt goda exempel på aktiva klasser med aktiva lärare som hårt driver kampen mot tobaken. Mycket sådant måste till när det gäller att stärka elevernas självförtroende och deras mod att säga ifrån. Jag är mycket tveksam till en lagstiftning, för jag anser att det blir svårt att följa en sådan. Langning kan uppstå, och den blir ett stort problem i och med att man därmed bryter mot lagen. Jag ställer mig därför bakom reservation nr 2. Det gäller alltså att i stället i första hand välja upplysningens väg. Däremot kommer jag att rösta för ett reklamförbud. Jag stöder således propositionen i denna del. Sedan länge har jag funnit att den reklam som vi nu har är mycket motsägelsefull. Först ser man häftig reklam t.ex. om den låga tjärhalten i en cigarett. Men sedan finns det på cigarettpaketen upplysningar om hur hälsovådlig rökningen är. För en sådan reklam finns det inte plats i vårt samhälle. Reklamanhängarna och tobaksbolagen framhåller att reklamens syfte är att locka rökare att röka cigaretter som har lägre tjärhalt. Men argumenten håller inte. Sverige har redan i EES-avtalet förbundit sig att följa EG:s regler om maximigränser för tjära. 1993 blir cigaretter med mer än 15 mg tjära förbjudna. Om några år sänks gränsen förhoppningsvis ytterligare. Norrmännen, som har haft reklamförbud sedan 1975, röker sedan 1988 cigaretter som i genomsnitt innehåller 13 mg tjära. För Sverige har motsvarande siffra varit 15 mg, trots reklam och konsumentupplysning. Inte ens en rökare torde se ett reklamförbud som ett ingrepp i integriteten när det gäller detta med att inte utsättas för tobaksreklam. I Norge och Finland, där man sedan länge har reklamförbud, har inte något av de multinationella tobaksbolagen fått en starkare ställning -- ett annars vanligt argument från de inhemska bolagens sida. Herr talman! Allra sist vill jag säga att jag tycker att vi måste få bort reklamen för tobak. Låt oss alla med Folkhälsoinstitutet i spetsen driva på, så att vi får ett tobaksfritt samhälle så långt detta är möjligt! Det är hög tid att vi inser realismen när det gäller de skador som tobaken åstadkommer. Den föreslagna tobakslagen är det första steget här.

Herr talman! Det står ställt utom varje tvivel att tobaksbruket är ett av våra allra största folkhälsoproblem. Det är egentligen ganska märkligt att vi i den tidvis ganska intensiva miljödebatt som vi har fört, inte har ägnat tobaken som miljöproblem större uppmärksamhet än vad vi hittills har gjort. I propositionen och i underlaget till denna finns en mycket bra redovisning av hur allvarligt tobaksbruket är för vår hälsa och av hur det utgör en klart dominerande faktor vid många av våra svåraste sjukdomar. Våra relationer till tobaken är i högsta grad en attitydfråga. Vill vi minska tobakens skadeverkningar, handlar det därför om att åstadkomma attitydförändringar. I det avseendet är samhällets inställning av avgörande betydelse. Det är därför mycket bra att den här propositionen äntligen har kommit. Det visar att regering och riksdag ser mycket allvarligt på tobaksproblemet. Skall man från samhällets sida lyckas att ändra på attityder, måste man gå fram på ett sätt som gör att människor inte får känslan av förmyndarmentalitet och intrång i det som ligger inom den privata sfären. Sådant leder bara till att aldrig så goda avsikter kan få rakt motsatt effekt. Av de förslag som nu ligger framför oss är de flesta sådana att de borde kunna möta stor uppslutning från allmänheten. Det borde t.ex. inte ens bland de största tobakskonsumenterna vara svårt att få förståelse för de delar av lagförslaget som syftar till att skydda andra som inte själva röker från att bli utsatta för tobaksrök. Skärpningen när det gäller rökfria miljöer är därför mycket välmotiverad. Eftersom de flesta numera är ganska väl medvetna om tobakens risker, torde det inte heller vara svårt att få stöd för de ökade kraven på riskinformation och produktkontroll. Herr talman! När det gäller möjligheterna att åstadkomma en attitydförändring till tobaken, är reklamfrågan av alldeles särskild betydelse. Det är mycket svårt att förklara logiken i att vi samtidigt som vi talar om tobaken som ett av våra största folkhälsoproblem accepterar reklam och marknadsföring som ju syftar till att öka konsumtionen. Hur skall man på det sättet kunna räkna med att få förståelse för problemets allvar? Reklam handlar dessutom just om attitydpåverkan, som i detta fall syftar till en ökad tobaksanvändning. Att försöka möta reklam med information är nästan omöjligt, eftersom reklam alltid är subjektiv, medan information så långt möjligt skall vara objektiv. Att försöka bemöta sådant som vänder sig till våra känslor genom att vädja till vårt förstånd låter sig tyvärr inte alltid göras så lätt. Att samhället skall lägga ner stora pengar på information för att motverka effekten av ännu större satsningar på reklam från tobaksindustrin förefaller dessutom både meningslöst och bortkastat. Mot detta kan naturligtvis sägas att det är svårt att förhindra att ett reklamförbud kringgås på olika sätt. Man kan t.ex få in tobaksreklam via TV satellitkanaler eller också kan den bäras på kläder i och med det internationella utbytet. Genom att människor reser mer kan de på så sätt få med sig tobaksreklam till Sverige. Jag tycker inte att detta är något hållbart argument. Den möjligheten finns ju även när det gäller alkohol, trots att vi här har reklamförbud. En annan invändning kan naturligtvis vara att ett reklamförbud innebär ett intrång i marknadsekonomin. Jag kan förstå att t.ex. moderaterna tycker att detta är ett avsteg från den syn som man har på marknadsekonomin. Men inte heller detta argument håller riktigt. Så länge inte tobaken, och för övrigt även alkoholen, svarar för sina egna verkliga kostnader råder det inte någon fri marknad i egentlig mening på det här området. Först om det, som jag här i riksdagen tidigare har föreslagit, togs ut en särskild sjukvårdsavgift eller en särskild sjukvårdsskatt på tobak, som gick direkt till sjukvårdshuvudmännen för att fullt ut täcka de kostnader som samhället får bära för tobakens skador, skulle man kunna tala om marknadsekonomi även på det här området. Ett reklamförbud är dessutom inte något som kan eller borde uppfattas som en inblandning i enskilda människors rätt att själva bestämma och ta ansvar. Det är ingen som personligen far illa av att slippa att usättas för reklam. Herr talman! Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till förslaget om reklamförbud, dvs. utskottets majoritetsförslag. Att sätta en åldersgräns för inköp av tobak tror jag skulle motverka sitt syfte. Jag tror att detta av väldigt många skulle uppfattas som ännu ett inslag av förmynderi och snarare öka ungdomarnas nyfikenhet på tobaken. I vart fall anser jag inte att det här är en metod som man bör ta till som en förstahandsåtgärd innan man prövat andra åtgärder. Jag anser att socialdemokraternas förslag, att regeringen skall återkomma med ett lagförslag om åldersgräns om det visar sig att rökning bland ungdomar ökar, är onödigt. Man måste kunna utgå ifrån att regeringen gör på det viset, om man finner att detta är den lämpligaste åtgärden i händelse av ökning av konsumtionen. Det behövs därför inget tillkännagivande på den här punkten. Jag yrkar alltså avslag på förslaget om åldersgräns, på utskottets förslag och bifall till reservation nr 2.. Herr talman! Vad sedan slutligen gäller utskottsmajoritetens förslag i förhållande till det som föreslås i propositionen i fråga om rökfria miljöer har jag svårt att se att det i praktiken innebär någon större skillnad. Jag tror nämligen inte att det som skiljer mellan dessa två förslag på något vis kommer att upplevas som något reellt problem. Det finns nog inte så särskilt stora problem just när det gäller tobaksrökning i utomhusmiljöer och på arbetsplatser, som inte går att klara på frivillig väg. Jag tror att en lagstiftning även på det här området skulle motverka sitt eget syfte, och dessutom skulle det uppfattas som klåfingrighet.

Herr talman! I år firas faktiskt ett fyrtioårsjubileum. Det var 1953 som två unga brittiska forskare publicerade den första studien, där man på ett ovedersägligt sätt visade att tobak framkallar lungcancer. Under de följande 40 åren påvisades att tobaksrökning framkallar betydligt fler tumörformer och dessutom förträngningar i blodkärlen, hjärtinfarkt samt ytterligare ett flertal sjukdomar som medför svårt och livslångt lidande. Jag vill bara nämna emfysem, den andnöd som plågar många gamla som rökte när de var unga. Under den allra senaste tiden har det påvisats skador hos dem som vistas i lokaler där andra röker. Detta gäller särskilt skador hos barn. Barn i livmodern hos rökande kvinnor påverkas på ett mycket allvarligt sätt. Effekterna av passiv rökning har gett tobaksfrågan en ny etisk dimension. Det är inte längre en ensak för den enskilde om han röker eller inte. Man har också lyckats kartlägga de mekanismer genom vilka tobak framkallar sjukdom och lidande. Bl.a. finns i tobaksröken 15 starka giftämnen som man enligt gällande lagar inte får sprida i något annat annat sammanhang än vid rökning. Tobak är lika starkt beroendeframkallande som flera i dag förbjudna narkotika. 10 000 människor dör av tobaksbruk. Tobak är i dag den största enskilda folkhälsofaran. Vi är alla överens här i kammaren om att det är oerhört angeläget att minska tobaksbruket, men vi är inte helt överens om vilka medel som är lämpliga för att nå detta mål och inte heller om hur man löser konflikter mellan detta önskemål och våra andra förväntningar på samhället. Ett grundläggande problem är här att det är barn och ungdom som är de mest utsatta. Det är de som behöver skydd. Över 80 % av dem som röker har börjat göra det före 18 års ålder. Flertalet börjar numera när de är 14 eller 15 år. Har man klarat sig till 18 års ålder är det mycket få som börjar röka som vuxna. Tyvärr blir alla risker med tobaksbruk, bl.a. risken för för tidig död, kraftigt förhöjda om vanan etableras före 15 års ålder. Dessutom är tobaksbruk under uppväxtåren mer cancerframkallande än senare i livet. Om den vanan etableras tidigt under livet är den mer beroendeframkallande och det är svårare att sluta, även om man sedan som vuxen vill göra det. Flera undersökningar har visat att det stora flertalet vuxna rökare vill sluta, men tyvärr inte kan det. Det vi diskuterar här i dag gäller främst hur vi bäst skall skydda våra barn och hur vi bäst skall hindra rökdebuten hos barn. När man är 14 år har man svårt att stå emot omgivningens tryck och man har svårt att stå emot öppen eller dold reklam. Många barn och tonåringar upplever att de i praktiken inte har något val, om de vill vara med bland de tuffa. Det är inte omdiskuterat, utan vi är alla överens om att hälsoinformation skall vara basen i allt arbete som siktar till att förebygga tobakens skadeverkningar. Men de relativt begränsade satsningar som samhället gör på hälsoinformation motverkas mycket effektivt av en alltmer omfattande, uppfinningsrik och skickligt utformad reklam. Flera undersökningar har klart visat att förbud mot tobaksreklam har avgörande betydelse för en minskad tobakskonsumtion. Jag vill understryka att redan regeringens proposition innehåller en rad kloka förslag, som siktar till att begränsa tobakens skadeverkningar, vilka kan vara effektiva. Jag vill här nämna produktkontroll av tobaksvaror, information om tobakens skadeverkningar, förstärkt information på flera plan; i skolor, inom sjukvården, på arbetsplatser och centralt genom kunskapsinhämtning och kunskapsspridning. En av det nybildade Folkhälsoinstitutets främsta uppgifter är uppföljning och kunskapsspridning om tobakens skadeverkningar. Herr talman! Jag har i 38 år levt bland cancerpatienter. Jag kan inte säga hur många, men det är på otaliga människor som jag har sett effekterna av tobaksbruket, och jag har sett det lidande som detta framkallar. Jag har sett patienter som började röka som barn, som hör till de lyckliga som blev botade från sin lungcancer och som inte kan sluta, trots att de vill och trots att de bara har en lunga kvar att röka med. Jag är personligen mycket starkt präglad av dessa upplevelser. Mot den bakgrunden är det kanske naturligt att jag tycker att detta faktiskt är ett mycket viktigt ögonblick i riksdagens arbete. Jag skulle också, mot bakgrund av min personliga erfarenhet, gärna se att riksdagens beslut om möjligt skulle gå längre än regeringens proposition. Jag vill säga att av alla åtgärder som vi diskuterar -- om man ser på vad som är vetenskapligt bevisat -- är det viktigaste att vi får ett förbud mot tobaksreklam. Jag vill också säga att jag ser positivt på vad som sägs i propositionen, att detta inte är slutpunkten för landets lagstiftning i den här frågan, utan att detta bara är början. Herr talman! Det är många talare anmälda. Vi kommer i dag att få höra mycket om personlig frihet. Bl.a. fick vi läsa om personlig frihet i Dagens Nyheter i morse, där man försökte kritisera Leif Att slå vakt om den personliga friheten är oerhört viktigt. Men, mina vänner, barn har i praktiken ingen personlig frihet när de börjar röka. De behöver i stället vårt stöd och vår hjälp. De som måste vistas i offentliga lokaler och som får andnöd har ingen reell personlig frihet. De behöver i stället vår hjälp. Vuxna som har opererats för lungcancer, och som inte kan sluta röka, har ingen personlig frihet att göra det. De behövde vår hjälp för att inte börja när de var barn, och den hjälpen fick de inte. Vi skall i morgon bitti här i kammaren avgöra om våra barn och barnbarn skall få den hjälpen eller om vi skall säga till dem att vi i stället ville slå vakt om deras personliga frihet när de var 14 år gamla. Dagens debatt och den följande voteringen i morgon är för mig viktiga ögonblick i min korta riksdagserfarenhet. Jag undrar faktiskt om inte beslutet om en tobakslag i framtiden kommer att framstå som det viktigaste av alla beslut som den nu sittande riksdagen har fattat. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslagen i regeringspropositionen om en tobakslag med de skärpningar som framgår av socialutskottets betänkande. Samtidigt vill jag vädja till mina riksdagskolleger att allvarligt överväga de skärpningar av lagen som framgår av olika motioner.

Herr talman! I motsats till alkoholen, som bevisligen har använts av de indoeuropeiska folken i minst 4 000 år, skedde Europeernas första kontakt med tobaken endast för knappt 400 år sedan i samband med Columbus upptäcktsresor. Tobaken har, i likhet med andra droger såsom meskalin och peyote, av Amerikas indianer väsentligen använts i rituella sammanhang, och väl var väl det. Även i vårt land var tobaksbruket tämligen begränsat långt in på 1900-talet. T.ex. kvinnor rökte mycket sällan. Det var i sällsynta fall gamla gummor som rökte pipa. Men i övrigt började inte kvinnor röka förrän på 40-talet. Det var först i samband med kvinnornas s.k. frigörelse som man började upptäcka skivepitelcancer hos kvinnor i den västliga världen. Under mina 20 år som thoraxkirurg har det skett en markant ökning av antalet kvinnor med lungcancer. Nu är denna sjukdom nästan lika vanlig hos kvinnor som hos män. I framtiden kommer det att vara vanligare att kvinnor får denna sjukdom, eftersom kvinnorna i dag röker mer. Men det är en latenstid för induktion av cancer på uppemot 20--30 år. Det dröjer därför ett tag innan vi ser denna övergång.

Man har gjort en uppskattning av att 10 000--12 000 personer i Sverige per år dör i komplikationer till följd av rökning. Men jag tror att denna siffra är betydligt underskattad. Jag tror att det är betydligt fler som dör till följd av detta. Det är t.ex. mycket ovanligt att se en icke-rökande man under 45 år som har haft en hjärtinfarkt. Internationellt råder det en samstämmig uppfattning om rökningens skadlighet. Läkarorganisationer världen över har lyckats genomdriva reklamförbud och åldersgränser för inköp. Det är mycket märkligt att Sverige, som i många avseenden är ett upplyst land, har hamnat på efterkälken på detta område. I fråga om bekämpning av rökningens skadeverkningar är Sverige ett verkligt B-lag. T.ex. Italien införde reklamförbud redan 1962. Sedan är det fråga om vilken effekt det har haft i Italien. Det finns ingen statistik som visar några effekter. Finland införde reklamförbud 1977, Norge 1975, Island 1985, York 1987, och i dag har de flesta delstater i USA restriktioner mot rökning. Mera långtgående restriktioner saknas, förutom i ett antal bananrepubliker, egentligen bara i Sverige och Inom mitt område, dvs. inom hjärtkirurgin, har vi länge vetat att återfallen efter en operation är mycket vanligare hos rökare än hos dem som icke röker. Jag läste en artikel i kvällspressen senast i går om detta. Det var några kirurger i England som inte ville operera rökare. Detta handlande tar jag bestämt avstånd från. Alla människor, inkl. rökare, skall givetvis ha den hjälp som vi kan ge dem. Jag anser att det moraliskt är absolut fel att villkora detta. Däremot är varje kirurg skyldig att före operationen mycket noggrant gå igenom det hela. Jag har faktiskt ännu inte haft en enda patient som inte har lovat att försöka sluta röka efter operationen. De allra flesta har slutat röka innan de kommer till en kirurg. Det har varit lätt att övertala patienter att sluta röka. De har befunnit sig i en situation då de har haft direkt anledning att ta ställning till detta. De vet att om de fortsätter att röka riskerar de att mycket snabbt få ett återfall. Däremot har det varit mycket svårt att övertala politiker. Särskilt svårt har det varit att övertala nydemokrater. Jag måste tyvärr medge att jag i detta sammanhang har misslyckats till 100 %. Ändå är jag övertygad om att alla de som jag har misslyckats med att övertala, vilket är ganska många, skulle hålla med mig om de hade min erfarenhet. Jag skulle önska att jag hade kunnat förmedla den outsägligt sorgliga känslan av otillräcklighet som jag har känt varje gång som jag efter en operation har stått inför en patient och talat om att cancern tyvärr inte gick att ta bort, att det inte gick att göra något. Det har sedan länge stått klart för mig att man rent kirurgiskt-tekniskt inte kan göra så mycket för dessa patienter. Man kan bara marginellt förbättra prognosen. Om man skall göra något måste det ske i det förebyggande arbetet, dvs. att se till att människor inte börjar röka. Man räknar med att ca 250 miljoner människor som i dag lever kommer att dö till följd av rökning. Det här är det klart största hälsoproblemet. Tobaken dödar långt fler än alkohol, narkotika, aids och trafikolyckor tillsammans. Under den tid som denna proposition har handlagts, har jag fått en mängd brev och telefonsamtal. Bl.a. ringde en gammal narkoman och upplyste mig om att det utan rökning i princip inte skulle finnas något knark. Han hade inte känt en enda narkoman -- han hade känt många under åren, eftersom han hade varit narkoman ganska länge -- som inte hade varit rökare innan han eller hon hade börjat med narkotika. Han sade att alla haschrökare börjar med tobak. Och han upplyste mig om att uttrycket joint, som används i USA, som jag tidigare inte har vetat vad det betyder, innebär att man blandar tobak med hasch och att tobaken är nödvändig för att det hela inte skall slockna. Vederbörande anser alltså att tobaksrökning är det första stadiet till narkomani. Givetvis kan man inte vända på detta och säga att alla som röker blir narkomaner. Men i stort sett alla narkomaner har haft rökning som första last, vilket jag håller med om. Jag har hittat en annan undersökning där man har studerat manliga narkotikamissbrukare i Sverige, dvs. människor som var notoriska missbrukare. De hade använt hasch och liknande substanser minst 50 gånger. Av dem hade 99,6 % varit rökare innan de började med hasch. Jag har här gett några personliga synpunkter på rökandet och skall inte mer än i korta ordalag beröra det som vi kommer rösta om i morgon. När det gäller reklamförbudet lyckades vi med vår motion åstadkomma att regeringspartierna delade på sig. Kds, Folkpartiet och Centern anslöt sig till majoriteten i utskottet, dvs. Socialdemokraterna och Ny demokrati. Jag hoppas verkligen att riksdagen i morgon röstar för reklamförbud. Ny demokrati, liksom flera andra partier, har fri röstning i den här frågan. Jag skall sedan övergå till frågan om åldersgränsen. Om man skall nå effekt i fråga om rökskadorna, måste man se till att människor aldrig börjar röka. I dag uppges ca 600 ungdomar börja röka varje vecka i Sverige. Närmare 30 % av flickorna och drygt 20 % av pojkarna i klass 9 rökte 1992. Tobaksutredningen föreslog 18 år som åldersgräns för inköp. Det föreslog även vi. Åldersgränser finns i dag i Finland, Island, Norge, Storbritannien, Canada och i nästan alla delstater i USA. Amerikanska studier visar att en åldersgräns leder till minskad konsumtion. Det som Moderaterna framför, dvs. att människor skulle börja röka av trots den och att en åldersgräns skulle göra att antalet unga som börjar röka skulle öka, saknar all vetenskaplig grund. Jag får här referera till Journal of American Medical Association, 11 december 1991, volym 266, nr 22. Jag ber er här uppmärksamma antiintellektualismen i Moderaternas agerande. Moderaterna var även mycket ivriga motståndare till att införa hjärndödsbegreppet för ett tiotal år sedan. De förhindrade att man skulle kunna hjälpa en mängd människor med hjärttransplantationer. Därför var jag intresserad av hur det kom sig att Moderaterna, som jag trodde var ett upplyst parti och som många av mina kolleger sympatiserar med, kunde vara så pass ivriga motståndare till det som var självklart för den tänkande människan. Detta förvånade mig då. Men i dag förvånar det mig inte. Jag känner en hel del moderater och vet hur de agerar. Nästa antiintellektuella fråga som jag gissar kommer att stödjas av Moderaterna är ett amalgamförbud. Redan nu har ledande moderater, men jag vill inte nämna några namn, framfört åsikter som går stick i stäv mot Läkarförbundet, Herr talman! Jag vill avsluta detta anförande med att yrka bifall till utskottets hemställan förutom i mom. 5, där jag yrkar bifall till min reservation 3, dvs. till yrkande 1 i motion So50, den s.k. kvinnomotionen med Barbro Westerholm som första namn. Detta yrkande finns även med i en meningsyttring från Vänsterpartiet.

Herr talman! Nydemokraterna sade i valrörelsen att det inte kostar ett öre att ta bort en massa förbud. Vi behöver inga överförmyndare, säger de i sitt partiprogram. Nu försvarar Leif Bergdahl, som representant för Ny demokrati, en partimotion där man kräver ökad lagreglering. Jag skall genast säga att vi är överens om folkhälsoperspektivet. Det har framgått tydligt av mitt inledningsanförande, så den debatten behöver vi inte föra vidare. Jag har slagit fast hur vi ser på frågan. Vad debatten gäller är hur långt vi i riksdagen skall gå med lagstiftning för att reglera det mänskliga beteendet i olika sammanhang. Var går gränsen mellan riksdagens lagreglerande och respekten för det personliga och det lokala ansvarstagandet? Jag skulle gärna vilja få höra det från Leif Bergdahl, därför att Leif Bergdahl är så motsägelsefull. Som vi hörde nyss är han inte främmande för alkohol. Han säger i ett uttalande i en dagstidning så här: ''-- Alkohol i måttliga mängder är bara nyttigt för hjärtat och för kolesterolet. Två, tre starköl har samma effekt för att ta ner kolesterolet som fem kilometers jogging.'' Det är en direkt plädering för att använda alkohol. Sedan säger Leif Bergdahl från Ny demokrati att den enskilda människan när det gäller tobak inte kan få göra sina egna personliga bedömningar och ta ett eget ansvar, utan här måste vi lagreglera. Det är tvärtemot vad man gick till val på. Jag har noterat att fem ledamöter från Ny demokrati och partisekreteraren i en artikel i Dagens Nyheter går till attack på oss andra därför att vi är förbudsivrare. Jag har i mitt inlägg velat peka på vem som är den verkliga förbudsivraren i denna fråga. Det är Leif Bergdahl själv. Att partisekreteraren deltar i denna artikel är en viktig markering. Därför vill jag också veta om Leif Bergdahl verkligen företräder hela sitt parti eller inte. Den uppgift som man har som ledamot i ett riksdagsutskott är att företräda sitt parti där. Det är mot den bakgrunden som man för förhandlingar och träffar överenskommelser som sedan skall hålla. Detta har vi diskuterat i andra sammanhang tidigare, så det behöver jag inte påminna om. Vidare vill jag veta av Leif Bergdahl hur lagförslagen konkret skall utformas, hur åtgärderna skall kunna kontrolleras och hur överträdelser skall kunna beivras.
Herr talman! Det var många frågor. Tobak uppfyller alla kriterier för att klassificeras som ett narkotikum. Tobak dödar mer än alkohol och trafikolyckor tillsammans. Det är här inte fråga om ett förbud mot att använda tobak. Det är fråga om ett förbud att förleda våra ungdomar och barn under 16 år som ännu inte har en klar uppfattning om saker och ting. Det är dessa som tobakreklamen främst riktar in sig på. Det är dem som vi skall förhindra att förledas i det fördärvliga. Personligen är jag mycket starkt mot alla förbud, men jag är för förbud mot narkotika, droger som heroin. Det hoppas jag att även Sten Svensson är. Tobak är ett narkotikum. Jag är för att förbjuda narkotika, som fördärvar folk -- folk luras in på det. Med detta är det slut med förbud för min del. Jag kommer inte att medverka till några förbud mot alkohol och liknande -- gärna information men inte förbud. Sten Svensson frågade om jag företräder mitt parti. Vi har i denna fråga en partimotion med Ian Wachtmeister som första namn. Jag försvarar den partimotionen. Hur många som i partiet stöder den vet jag inte. Jag hoppas att det är en majoritet, men jag vet inte ens det. Vi får se det vid omröstningen i morgon. I den här frågan tillämpar vi, i motsats till alla andra frågor, fri röstning. Sten Svensson frågade hur man skall kontrollera att lagen följs. Jag förstår att det är svårt. Personligen är jag inte för några som helst andra kontrollsystem än dem vi har t.ex. när det gäller folköl. Man kan förlora rätten att försälja varan om man bryter mot reglerna. Jag är inte för kontroll. Här är det fråga om en markering. De unga vet att tobak är så pass farlig att man inte kan sälja den fritt hur som helst.
Herr talman! Den omständigheten att partisekreteraren går på tvärs mot partiledaren är en intressant markering. Just det att hon deltar i artikeln är alltså viktigt att konstatera. Vi får som sagt se vid omröstningen i morgon huruvida Leif Bergdahl är representativ för sitt parti eller inte i denna fråga. Jag frågade hur lagen skall utformas. Leif Bergdahl svarade ungefär så här: ''Det är nog svårt att hitta på några kontroller.'' Jag förstår det, för varken Ny demokrati eller Socialdemokraterna har tillhandahållit några som helst konkreta förslag i sin beställning till det tillkännagivande som de vill att riksdagen skall ge till regeringen. Hur skall man kunna belysa regeringen om vad det är man vill, om regeringen skall återkomma med konkreta förslag, när man inte själv kan prestera någonting konkret? Hur åtgärderna skall följas upp och kontrolleras har Leif Bergdahl inte någon större aning om. Han säger tvärtom att det bara är en markering. Då vill jag fråga Leif Bergdahl: Hur skall man kunna skapa respekt för en lag när man på förhand, som Leif Bergdahl, vet att man inte kan kontrollera den? Är det verkligen att föregå med gott exempel att redovisa en sådan ståndpunkt? Hur skall eventuella överträdelser beivras? frågade jag. Jag fick inget konkret svar på den frågan heller. Bergdahl har redovisat. Skall det bli så även där att man ser mellan fingrarna som Leif Bergdahl nyss antydde? Han sade att detta bara är en markering som man inte skall bry sig så mycket om. Men varför i all världen kräver man då lagstiftning?
Herr talman! Partisekreteraren i Ny demokrati har inte alls den tunga ställning som partisekreteraren i andra partier. Hon är mer eller mindre en pressombudsman hos oss. Hon har inte någon tung politisk roll. Skall man ha lagar som man inte kontrollerar rigoröst? Hur är det med t.ex. barnaga? Såvitt jag vet kontrolleras det inte alls, men kontrollen finns någonstans i bakgrunden som ett slags riktmärke. Jag diskuterade med en erfaren ICA-handlare 18 årsgränsen vid försäljning av folköl. Jag frågade honom hur det var med kontrollen. Han svarade: Det är ingen kontroll, men vi säljer inte till dem som är under 18 år, eftersom det finns en lag. Jag tror att det här i praktiken kommer att fungera ganska så bra. Vad som kan hända är att man kan förlora sin rättighet att sälja tobaksvaror. Jag tycker inte att det skall vara någon mer kontroll. Det är absolut inte mening att man skall kontrollera och visitera folk, definitivt inte.

Herr talman! Strax efter det att regeringen presenterat sitt förslag till ny tobakslag fick jag och övriga ledamöter ett brev från Nore Johansson i Kristianstad. Han undrade, med tanke på det lidande som rökningen utsätter framför allt astmatiker för, om tobakslagen skall värna om nikotinisterna eller främja folkhälsan. Mitt svar och Vänsterpartiets uppfattning är att det är folkhälsan som tobakslagen skall värna om. Det står inte i någon motsatsställning till stöd till dem som vill sluta röka och innebär inte heller restriktioner i den personliga friheten. Jag behöver inte här i kammaren ge mer information om tobakens skador och de problem som de för med sig. Det har andra gjort vältaligt. Ingen av oss kan påstå att den här debatten inte föregåtts av intensiv information. Herr talman! Den här debatten och det beslut som vi kommer att fatta i morgon har föregåtts av åratal av diskussion om och försök att minimera rökningen och skadeverkningarna. Det var med stora förväntningar som jag och många andra tog emot förslaget om tobakslag. Jag vill först säga att jag är glad att det över huvud taget kom. Ingen tidigare regering har, som någon annan har påpekat, lagt fram förslag om tobakslag. Bara det var naturligtvis ett bra steg. Men, herr talman, utan överdrift måste jag säga att både jag själv och många andra ändå blev besvikna på det lagförslag som kom. Vi hade hoppats att utskottsbehandlingen med kraft skulle rätta till det som fattades i propositionen. Så har skett i en hel del avseenden. Men jag tycker ändå att det är en hel del som fattas. Det som är bra i utskottsmajoritetens förslag är reklamförbudet. Det är fråga om offentliga lokaler, skolgårdar osv. Men jag tycker att det är viktigt att slå fast att vi från samtliga partier som har motionerat i de här frågorna och krävt en hårdare lagstiftning inte är ute efter rökarna eller efter att sätta skottpengar på rökare, som en del tycks tro. Jag blev, liksom flera andra här tror jag, förskräckt i morse över artikeln i Dagens Nyheter. Många ledande nydemokrater, kloka i en hel del andra frågor, tycks på det här området helt ha tappat huvudet. Ni undrar om vi som vill ha starkare lagstiftning tänker spärra in dem som ''tar sig en cigg'' i fängelse. Ni undrar om man skall avskeda dem som röker. Ni undrar om man skall ge dem 800 Jag menar att det här sättet att lyfta fram sina åsikter är djupt osakligt. Jag tror att ni som är motståndare till skärpningarna i tobakslagen är mycket väl medvetna om att ingen av dem som kräver hårdare tobakslag vill ha en inskränkning av den personliga friheten. Det är ingen här som vill ha skottpengar på rökare eller som vill att frågan framställs på det här sättet. Vad det handlar om är att se till att vi inte får en ung generation med fler rökare. Det gäller att minska antalet människor som i dag är fast i tobaksbruket och ge dem allt tänkbart stöd för att de skall kunna sluta röka. Det är precis vad det handlar om, att se till att minska rökningen för de flestas skull, för dem som inte är rökare och som lider av passiv rökning samt att se till att vi inte får nya rökare. Jag tror också att de flesta av oss har tagit del av alla de brev och skrivelser som vi har fått från enskilda personer, från olika handikappförbund eller förbund som på olika sätt har engagerat sig i den här frågan. Jag kan bara nämna Astma Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden, strupcanceropererade, Tobaksskadefonden, m.fl., som med god argumentation just har lyft fram hur viktigt det är att få den här hårdare lagstiftningen. Vi som driver de här frågorna är väl medvetna om att det har hänt en del på det här området. Jag kan själv gå tillbaka till hur det var för 20 år sedan på arbetslivets område. Då kunde man som ickerökare på arbetstid tvingas sitta med på konferenser och möten där det ansågs helt legitimt att röka. Detta har minskat. Men vi vet också att det, utan att det ställs krav på rökare att inte röka så att andra drabbas av det, är problem för ickerökare att stå på sig. Vi tror alltså att man behöver det här stödet i lagstiftningen. Jag vill yrka bifall till utskottets majoritetsförslag, men också yrka bifall till min meningsyttring. Jag vill hävda att den i allt sammanfaller med reservationen om åldersgräns från Ny demokrati. Jag vill särskilt lyfta fram några av de punkter som finns i min meningsyttring. En av dem överensstämmer i allt väsentligt med den gemensamma motion som kvinnor från samtliga partier har lämnat in. Vi har alltså samma yrkanden i meningsyttringen som de som finns i motionen. Åldersgränsen anser jag och många andra som är föräldrar skulle vara ett mycket starkt stöd. Man skulle som förälder kunna säga att det finns en gräns. Är man under 16 år, som vi har lagt fast här, har man inte rätt att inhandla cigaretter. Jag tror att det skulle vara ett mycket starkt stöd för väldigt många föräldrar. Vi vill också ha stöd till rökare som vill sluta. Det är mycket svårt för många att göra det. Jag tror att vi som inte röker och inte har det problemet skall ställa upp med allt som är tänkbart för att ge det stödet. Vi säger också nej till den indirekta reklamen. Vi vill inte stanna vid den direkta reklamen, för vi vet vilken påverkan även den indirekta reklamen har. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till det jag tidigare har nämnt.

Herr talman! Vi socialdemokrater anser att regeringens förslag till tobakslag är helt otillräcklig. Om man menar allvar när man säger att man vill minska tobaksbruket och skapa rökfria miljöer måste man vara beredd på att vidta de åtgärder som behövs. Regeringens förslag till tobakslag innehåller enligt min mening egentligen ingenting. Tvärtemot vad de andra har sagt här måste man fråga sig om det över huvud taget var någon mening med att lägga fram ett förslag om en sådan lag. Man slår egentligen endast fast vad som redan är accepterat. Det är en kompromiss i vanlig ordning ifrån den borgerliga regeringen. Jag hoppas ändock att riksdagen skall förbättra lagförslaget, så att det blir någonting av det hela. Det gäller för oss riksdagsmän att vara tydliga när vi uttrycker oss. Det är synd att Jerzy Einhorn inte är i kammaren just nu. Jag begrep egentligen inte vad han menade när han höll sitt anförande. Det verkade som om han yrkade bifall till allt, både till reservationerna och till utskottets hemställan. Men det får han väl förklara närmare senare. Vi vet att tobaksbrukets samlade skadeverkningar är ett av de största folkhälsoproblemen i dag. Världshälsoorganisationen har beräknat att minst tre miljoner människor i världen årligen dör i förtid till följd av tobaksbruket. Av dessa dödsfall inträffar ungefär en halv miljon i Europa. I Sverige inträffar så mycket som 10 000 dödsfall per år på grund av rökning. Med denna kunskap är det självklart att vi måste ta ställning för folkhälsan emot tobaken. Vi måste visa detta i konkreta åtgärder som syftar till att minska tobaksbruket. Tobaksrökningens skadeverkningar är annars väl kända. De omfattar lungcancer och en rad andra cancerformer, hjärt och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, magsår, benskörhet, ryggbesvär, allergi m.m. Det händer t.o.m. att rökningen påverkar åldrandet, i synnerhet hos kvinnor. På senare år har också skadeverkningar till följd passiv rökning börjat uppmärksammas alltmer. Utöver fosterskador skall läggas att barn till rökande föräldrar ofta drabbas av sjukdomar i andningsorganen. Lungcancer till följd av passiv rökning är en annan risk. Allergi kan vara ytterligare en komplikation. Herr talman! Allt detta säger oss att tobaksbruket måste begränsas. Det räcker inte med rekommendationer. År 1983 utfärdade Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen råd om begränsning av rökning i gemensamhetslokaler. Det har visat sig att dessa råd inte alls givit de effekter som vi önskat oss. Det råder fortfarande oacceptabla förhållanden på många ställen. I Finland och Norge har man lagstiftning om rökfria miljöer i offentliga lokaler och på arbetsplatser. Nu har även Frankrike infört en lag om rökfria miljöer. Den gäller både offentliga lokaler och på arbetsplatser. Preliminära rapporter säger att lagen redan har lett till väsentliga förbättringar på arbetsplatser och lokaler såsom teatrar, muséer och liknande. I USA har miljövårdsmyndigheterna klassificerat tobaksrök som ett cancerframkallande ämne klass A, dvs. samma kategori som asbest, radon och bensen. I Canada trädde en ny lag i kraft den 1 januari i år om rökfria miljöer. Vi anser att det nu är hög tid att Sverige lagstiftar om rätten till en rökfri miljö. Vi begär därför att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett lagförslag om rätten till en rökfri miljö. Herr talman! Vi Socialdemokrater vill förbjuda tobaksreklam på samma sätt som vi har förbud mot alkoholreklam. Vi anser att det är en nödvändig åtgärd för att minska tobaksbruket. Vi har tagit ställning för folkhälsan. Nya vetenskapliga rapporter från England visar att tobaksreklam leder till en ökad konsumtion. Ungdomar är mest påverkbara. Reklamen antyder att tobaksbruket är vuxet, statusfyllt och allmänt accepterat. På så sätt försvagas medvetandet om tobakens skadlighet. Ett reklamförbud skulle ge rätt signaler. Tobaksbruket är farligt. Många argument har använts av dem som är emot reklamförbud för tobak. Man har bl.a. hävdat att reklamförbudet skulle strida mot yttrande och tryckfriheten. Det stämmer inte. Reklamförbud för tobak och alkohol kan lagfästas utan att det strider mot grundlagen. Ett annat argument som framförs är att utländska tobaksprodukter skulle gynnas på bekostnad av de svenska. Erfarenheterna från Norge visar att försäljningen av utländska cigarettmärken inte har ökat sedan reklamförbudet infördes. I Sverige är det inte tillåtet att göra reklam för alkohol. Tobaken leder till fler dödsfall än alkoholen. Det är därför rimligt att vi även förbjuder tobaksreklam. Tobaksreklam är förbjuden i många andra länder, t.ex. Island, Belgien. Ett reklamförbud för tobak i Sverige är i linje med strävandena i stora delar av Europa. Vi anser att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett lagförslag om ett reklamförbud för tobaksvaror. Herr talman! Insatser för att förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak måste ges högsta prioritet. Majoriteten av rökarna börjar röka före 20 års ålder. Vi vet också från många studier att tobaksrökning medför större risker ju tidigare rökdebuten sker. Det är med andra ord ytterst angeläget att hindra barn och ungdomar från att börja röka. Information och utbildning om tobakens skadeverkningar är mycket viktigt. Skolans förebyggande insatser måste helt klart prioriteras. Vi måste lägga särskild vikt vid att nå de ungdomsgrupper som vi i dag vet röker mycket. Förbud mot tobaksreklam är ett sätt att visa ungdomarna samhällets syn på tobaksmissbruket. Tobaksutredningen föreslog en åldersgräns på 18 år för inköp av tobaksvaror. En åldersgräns finns i flera länder. Åldersgränsen varierar mellan 16 och 19 år. En åldersgräns för inköp av tobaksvaror kan innebära ett stöd för osäkra ungdomar.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

Herr talman! Jag vill tacka Rinaldo Karlsson för påpekandet. Talmannen har också påpekat detta för mig efter mitt anförande. Jag var nog mycket tydlig i mitt anförande, men det kanske var min bristande erfarenhet av riksdagsarbetet som medförde att jag inte var så tydlig i mitt yrkande. Jag tackar Rinaldo Karlsson en gång till för att han gav mig tillfälle att förtydliga mig. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Samtidigt vill jag be mina kolleger i riksdagen att överväga de skärpningar av lagen som framgår av olika motioner. Det var detta jag ville säga. Tack.

Herr talman! Lagen innehåller ingen substans, ville Rinaldo Karlsson säga alldeles nyss. Det gör den absolut, och därför har vi enhälligt tillstyrkt de lagförslag som regeringen har utarbetat. Dessutom har vi gemensamt gjort mycket starka uttalanden till förmån för folkhälsofrågorna. Vi tar alla ställning för folkhälsan. Det finns ingen oenighet i bedömningen på den punkten, Rinaldo Karlsson. Vad det däremot råder oenighet om är vilka metoder man skall använda för att uppnå målet. Jag vill fråga Rinaldo Karlsson: Var går gränsen mellan det personliga ansvarstagandet hos enskilda individer och hos enskilda parter på arbetsplatser å ena sidan och en detaljerad styrning genom lagstiftning å den andra? Någonstans måste ju gränsen gå. Vi kan i dag notera att det finns en lång rad rökfria miljöer som har kommit till stånd därför att man har tagit intryck av opinionsbildning och den information som fungerar bra. Vi har alltså i vårt land en serie av lokala lösningar. Det blir allt vanligare. Vi ser också i statistiken att rökningen minskar -- det här fungerar. Då är frågan om det verkligen är riksdagen som skall fatta dessa beslut. Skall vi inte med förtroende kunna överlåta åt enskilda individer och enskilda organisationer och parter på arbetsmarknaden att själva utöva det här ansvaret? Det borde vara i konsekvens med de uttalanden som vi gör när vi sätter så stor tilltro till information och opinionsbildande verksamhet, de uttalanden som Rinaldo Karlsson tillsammans med övriga ledamöter av socialutskottet har stått bakom. Jag tycker att det är en felaktig signal att devalvera värdet av detta. Sedan vill jag fråga Rinaldo Karlsson: Hur skall den lagstiftning som han begär att regeringen skall lägga fram utformas konkret? Vilka sanktionsmöjligheter skall finnas? Hur skall de utformas? Hur skall kontrollen utövas? Om man begär att regeringen skall lägga fram konkreta lagförslag borde man rimligen tillhandahålla några konkreta besked i utskottsbetänkandet, hur skall eljest regeringen kunna formulera den lagstiftning som majoriteten begär?
Herr talman! Jag menar att det lagförslag som finns inte innehåller något nytt av värde, utan i lagförslaget konstateras sådant som vi redan har uppnått, t.ex. att man inte bör röka där små barn vistas. Det är en självklarhet som man bara understryker. Helt klart är vi inte emot det, men vi menar att man är tvungen att komma med någonting ytterligare, ge råg i ryggen åt människor som skall fatta beslut och också ge signaler till ungdomar. Det är inte i första hand de äldre rökarna som vi så att säga vill komma åt, utan vi vill i första hand se till så att ungdomar och andra inte börjar röka. Vi i de lagstiftande organen måste klart slå fast vad vi menar. Signaler betyder väldigt mycket. Vi kan inte släppa det här hur som helst. Den instans vi sitter i, riksdagen, har helt klart ansvar för folkhälsan. Jag vet att många ute på arbetsplatserna sätter sitt hopp till arbetsmarknadens parter. Det skulle kanske jag också ha gjort om det inte vore så att det finns två parter. Jag har tillhört en av dem i över 30 år, och jag vet hur svårt det är att fatta beslut t.ex. i centrala skyddskommittéer. Som exempel kan jag nämna att vi hade en läkare som vägrade sitta med i skyddskommittén om han inte fick röka. Jag måste erkänna att det hände för ett antal år sedan. Nu har t.o.m. läkarna blivit litet förståndigare. Det är väldigt viktigt att vi ger parterna på arbetsmarknaden, både arbetsgivare och fack, litet råg i ryggen, så att de kan fatta de här besluten. Vi vet också att det ofta är bättre på större arbetsplatser, där man har samarbetsorgan som skyddskommittéer och liknande. Men på arbetsplatser där två tre stycken arbetar och där arbetsgivaren röker, där är rökning tillåten. Arbetstagarna där har ingenting att sätta emot, utan de är i det fallet alldeles för svaga. Det gäller inte minst i dagens arbetsmarknadsläge, då det skulle vara väldigt svårt att ställa de kraven utan att ha lagen i ryggen. Jag måste säga att jag beundrar Sten Svensson som kan argumentera på ett sådant förträffligt sätt när han har så väldigt dåligt på fötterna. Jag måste ge honom en eloge. Var någonstans i riksdagen har vi under senare år gjort upp ett lagförslag som riksdagen sedan skulle ta ställning till? Jag bara frågar. Regeringen har också inflytande över utredningarna. Vi här i riksdagen ser det som regeringens skyldighet att lägga fram förslag till lagar. Varken utskotten eller vi enskilda ledamöter kan arbeta fram ett lagförslag. Det är ändå litet väl magstarkt att påstå det. Mer oerfarna människor än de som sitter här kanske skulle gå på det, men vi gör det inte.
Herr talman! Rinaldo Karlsson sade alldeles nyss att det här lagförslaget inte innehåller någonting nytt, men det är ju ett lagförslag som vi inte har haft tidigare och Rinaldo Karlsson yrkar ju bifall till detta. Därför har det ju ett värde, eller hur? Jag förstår inte varför Rinaldo Karlsson devalverar värdet av lagen som sådan. Han är ju med bland dem som vill att riksdagen skall bifalla lagförslaget. Nu vill jag veta hur de här åtgärderna skall utformas. Ni vill alltså att det i alla offentliga miljöer skall införas rökförbud. Hur skall de utformas? Hur skall de kontrolleras? Hur skall de följas upp? Någon liten anvisning kan ni väl ändå åstadkomma! Jag fick inget svar tidigare i debatten när jag frågade Leif Bergdahl. Nu vänder jag mig även till Rinaldo Karlsson, eftersom ni har bildat majoritet, och frågar: Vad är ni överens om? Delar Rinaldo Karlsson Ny demokratis uppfattning att det här inte går att kontrollera, utan att det blir närmast verkningslöst? Varför skall man i så fall stifta lagar, om man på förhand vet att de inte kommer att fungera? Lagstiftningen måste vara klar och entydig, den måste kunna uppfattas på ett korrekt sätt och bejakas av medborgarna för att den skall kunna följas. Jag hänvisade i mitt huvudanförande till en artikel i Aftonbladet, och jag vill nu påminna om vad jag sade: Det är inte med förbud eller statliga pekpinnar som man löser problemen. Upplysning är effektivare, upplysning och råd om hur man bär sig åt om man vill sluta röka. Är det som Aftonbladet skriver i den här ledaren värt någonting enligt Rinaldo Karlsson? Har Rinaldo Karlsson ingen respekt för de här synpunkterna? I den här ledaren står det tydligt och klart att man sätter tilltro till att arbetsmarknadens parter kan komma överens, och man vill inte ha någon detaljerad lagstiftning.
Herr talman! Det är roligt att Sten Svensson refererar till en artikel i Aftonbladet som han anser vara sanningsenlig. Det är inte ofta man får höra sådant från en moderat politiker, men det får de väl ta åt sig på Aftonbladet. Jag vet hur det fungerar på arbetsmarknaden, eftersom jag har varit där i över 30 år. Jag vet att man behöver litet grand i ryggen för att klara av situationen. Som jag sade tidigare råder arbetstagarna inte helt och hållet över arbetsplatserna, utan det är ofta chefer och liknande personer som ger normerna; när de röker är det fritt fram. Tack och lov har man nu på arbetsplatserna slutat bjuda på cigaretter vid sammanträden. Också det hör till en förgången tid. Att vi här skulle detaljreglera och skapa en lag att lägga fram för riksdagen att ta eller förkasta tror jag skulle vara fel. Helt klart litar vi på värdet av att informera. Om det har vi varit helt överens. Vi har på det sättet nått ganska långt i det här samhället, inte minst när det gäller vuxna människor. Nu är det ungdomar vi talar om och ifall vi ger dem signaler om att det är tillåtet att bruka tobak. Vi har sagt att man skall ha rätt till en rökfri miljö. Om människor kräver att få vistas i en rökfri miljö och om de far illa av tobaksrök, skall de ha lagen på sin sida. Om det däremot är fråga om några personer som arbetar i samma rum och som alla vill röka, så kan de avgöra det själva. Men man skall ha rätt att få vistas i en rökfri miljö. Man skall inte behöva bli pådyvlad rök, särskilt med tanke på att vi vet hur farligt det är. Det är nästan litet genant att behöva stå här och dribbla med orden bara för att få några människor att förstå hur farligt det ändå är med tobaksrök. Man borde väl ändå ta sitt förnuft till fånga även inom Moderata samlingspartiet -- jag antar att moderater innehåller ungefär samma ingredienser som vi andra. Även deras barn och hustrur far väl illa på arbetsplatser och i andra miljöer där människor röker. Jag hoppas därför att t.o.m. Moderaterna instämmer i att vi skall slåss för folkhälsan -- åtminstone i socialutskottet bör vi väl ändå göra det.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att det ämne som vi nu diskuterar -- och jag menar då inte själva tobakslagen utan tobaksfrågan -- är en av våra största folkhälsofrågor, om icke den allra största. Alkoholen ställer förstås till oerhört mycket mer elände genom sina sociala konsekvenser, men ser man bara till de rent medicinska konsekvenserna befinner sig tobaken i en särställning. Det är samtidigt en fråga som är svår att hantera på det viset att om tobaken hade uppfunnits i dag skulle den med största sannolikhet omedelbart förbjudas. Det torde väl möjligen också gälla alkoholen. Men nu kommer tobaken inte att uppfinnas i dag eller i morgon, utan den har funnits med oss i flera hundra år och är en del av många människors vanor -- eller ovanor, som de flesta skulle säga. Det gör att vi måste avväga olika önskemål mot varandra. Om man inte ansåg det skulle man naturligtvis gå in för ett rent tobaksförbud i landet. Av vad jag kan se av handläggningen och höra i debatten har hittills ingen gjort det. Alla som diskuterar frågan inser att det handlar om en avvägning mellan å ena sidan det stora önskemålet att kunna motverka tobaksbruket och å andra sidan vad man kan göra för att på olika sätt förmå vuxna att låta bli att röka. Alla är ju överens om att barn inte skall röka. Det sker en minskning av tobaksbruket. Under de senaste decennierna har allt fler miljöer i praktiken blivit rökfria. Men minskningen går för långsamt. Enligt regeringens mening behöver man även vidta åtgärder för att få rökfria miljöer i större utsträckning än vad som hittills åstadkommits genom lokala beslut av olika slag. Innan jag kommer in på själva tobakslagen vill jag peka på två andra sätt att motverka tobaksbruket: Informationssidan har under senare år fått en förstärkning vad gäller bl.a. marknadsföring mot tobak genom inrättande av Folkhälsoinstitutet. En av dess viktigaste uppgifter är att försöka få ned tobaksbruket. När det gäller priset råder det inget tvivel om att det på detta område -- liksom när det gäller alkohol -- är viktigt att bedriva en aktiv prispolitik. Det betyder i klartext höga skatter på denna vara. Detta är inte minst viktigt för att motverka att ungdomar röker eller över huvud taget börjar röka. Det finns gott om material som tyder på att priset har stor betydelse just för ungdomar. Även här har det skett en förbättring på senare tid, tycker jag. Det nämns sällan i debatten, men så sent som i december i fjol skedde en stor höjning av skatten på tobak -- jag tror att det var den högsta höjning som någonsin genomförts på en gång. Det finns vissa tecken, om än hittills inte slutgiltiga, som tyder på en kraftig minskning av tobaksbruket i början på året. Vi skall inte ropa hej förrän det gått några månader till, men det finns klara tecken på att det skett en minskning. Det förslag riksdagen nu skall ta ställning till, om inte i kväll så i morgon bitti, är den första tobakslagen i vårt lands historia. Man kan, som många har gjort som vill gå längre, kritisera förslaget för att det inte går så långt som man själv vill. Men den innehåller alldeles klart skärpningar på flera punkter. Det finns för första gången bestämmelser om hur det skall vara på restauranger som har mer än ett femtiotal platser. Det finns bestämmelser om hotell, som inte funnits tidigare. För arbetsplatser innebär lagen ett klart stadgande att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att arbetslokaler och liknande utrymmen i allt väsentligt blir rökfria. Man skall särskilt verka för att de som vistas på en arbetsplats inte ofrivilligt utsätts för tobaksrök. Man kan diskutera om man skall skärpa formuleringen och gå längre. Flera av er har önskat det, men jag tyckte att replikskiftet senast mellan Rinaldo Karlsson och Sten Svensson ändå antydde vissa svårigheter när det gäller hur man skall formulera sig för att klara ut det hela. Rinaldo Karlsson, som tyckte att den föreslagna tobakslagen var helt meningslös, tyckte ändå att man kunde röka på arbetsplatsen om två som satt i samma rum var överens om det. Helt problemfritt blir det nog inte för lagstiftaren om riksdagen skickar en beställning i enlighet med vad utskottsmajoriteten och jag har föreslagit. Det finns dock en klarare bestämmelse i den föreslagna tobakslagen om arbetsplatser än det funnits någon gång tidigare. Det som väckt mest kritik i den allmänna debatten har rört tobaksreklam resp. åldersgräns. Det lades fram ett förslag om att förbjuda tobaksreklamen i vårt land våren 1991. En mycket stor majoritet i denna kammare, bestående bl.a. av Rinaldo Karlssons parti, bestämde sig för att gå emot förslaget. Man sade att man inte ville ha något förslag förrän man hade fått se vilka bestämmelser EG skulle utfärda för hela EG-området. De individuella EG-länderna kan som bekant göra som de vill i den här frågan. Regeringen har följt den här bestämmelsen, dvs. inte lagt fram något förbud mot tobaksreklam. Nu verkar det finnas en majoritet i utskottet och möjligen i kammaren för en beställning om en lag mot tobaksreklam. Om riksdagen som korporation har ändrat uppfattning får vi väl se i morgon bitti. Skulle det vara så kommer regeringen, som alltid är riksdagens ödmjuka tjänare, att göra det den kan för att fullgöra de beställningar riksdagen har att komma med. Men regeringen känner sig inte speciellt träffad av kritiken för att ha lyssnat på riksdagen och inte lagt fram något förslag på denna punkt. Det är en sak som jag då och då har litet svårt att förklara för allmänheten, som tycker att man skall lägga fram förslag och inte bry sig så mycket om vad riksdagen sade 1991. Men jag räknar med en viss förståelse i den här församlingen för att vi har följt den beställning riksdagen har lagt fram. Vad gäller åldersgränsen avvisades saken den gången också. Alla var överens om att man skall göra vad man kan för att förhindra att ungdomar börjar röka. Jag har aldrig i mitt liv träffat någon människa som -- oavsett vad hon tycker för övrigt i denna fråga -- inte haft den uppfattningen. Men det rör sig om vad som är det lämpligaste medlet. Den gången gjorde man bedömningen att det var större risk med den förbjudna fruktens lockelse än den effekt man skulle uppnå genom att införa en åldersgräns. Detta kan man förstås på olika sidor och som människor med god mening ha olika uppfatttningar om. Regeringen valde att stanna på samma uppfattning som riksdagen hade för ett par år sedan. Herr talman! Socialutskottet föreslår nu att riksdagen skall anta den tobakslag som regeringen har föreslagit. Det noterar jag med tillfredsställelse. Dessutom har det väckts förslag om ett antal ytterligare beställningar till regeringen. Regeringen avvaktar med intresse riksdagens omröstning i denna del. Om riksdagen har ändrat sig om tobaksreklamen får regeringen vara beredd att ta till sig detta. Det jag för egen del, herr talman, har uppskattat under dessa månaders debatt om tobakslagen är att så många velat engagera sig på folkhälsosidan för att vi skall vidta åtgärder av olika slag för att minska tobaksbruket och dess mycket stora skadeverkningar. Oavsett vad resultatet av omröstningen blir för övrigt, kommer den att ha lett till två saker. Den ena är att vi för första gången får en tobakslag. Den andra är att medvetandet om dessa frågor kraftigt har stärkts. Det tackar vi speciellt för.
Herr talman! Ministern har helt rätt i att vi hade frågan uppe i fjol, eller när det var, och att vi sade att vi skulle lugna oss i avvaktan på EG. Men skillnaden är att det nu kom en tobakslag som vi var tvungna att ta ställning till. Vi kan också säga att situationen under detta år har ändrat sig markant, eftersom andra europeiska länder och länder utanför Europa har infört olika typer av reklamförbud. Det är väldigt viktigt att vi också är följsamma i den här frågan. Det skulle vara konstigt om Sverige, som varit ledande när det gäller folkhälsan, plötsligt skulle hamna på efterkälken. Det skulle vara både farligt och genant. Europa följer Sverige ganska väl i den här frågan. De vet att vi varit framgångsrika, och det betyder en del för andra vad vi gör här i Vi har också fått telegram, bl.a. från Europaparlamentet, där man skriver: Jag önskar dig stor framgång. Du kan vara säker på att vi ger dig ett stort stöd för dina åsikter. Helt klart har man skickat detta till Ingvar Carlsson, men han tillhör ju vårt parti så vi får väl ändå säga att vi har ett stort stöd. Aldrig någonsin har det kommit så mycket skrivelser till parlamentet under den senaste tioårsperioden som just i denna fråga. Vi har haft större frågor, men aldrig frågor som engagerat folk så mycket. Jag tänker inte minst på de utsatta grupperna astmatiker och liknande som inte kan vistas i miljöer där vi andra kräver att vi skall kunna vara. Här har vi ett stort ansvar. Jag tror att vi tillsammans här i riksdagen kan bära det ansvaret.